Herr talman! Jag har bara en fråga att ställa till Axel Kristiansson.

Axel Kristiansson utgår från att kommunalpolitikerna är beredda att ta detta ansvar och satsa de pengar som behövs för de här vårdinsatserna. Då är min fråga: När Axel Kristiansson däremot vill behålla bidragen till den kommunala avloppsreningen, beror det då på att han tror att kommunalpolitikerna där icke kommer att leva upp till sitt ansvar att hålla vattnet rent? Däremot utgår han tydligen från att de kommer att ta sitt ansvar när det gäller vårdinsatserna.
Herr talman! Jag vill på herr Feldts fråga svara att jag faktiskt tror det är en skillnad av ett annat slag också. Bidraget till vatten och avlopp är, som jag ser det, ett rent investeringsbidrag, där vissa kommuner ligger före och andra ligger efter, ibland av egen förskyllan men i flertalet fall säkerligen oförskyllt. Därtill finns det, såsom finansutskottets ordförande angav, medel anslagna för det kommande budgetåret. Det är också en avgörande faktor. Får jag vidare med hänsyn till vad herr Feldt sade i sitt huvudanförande om den krokiga vägen — socialutskottet hade tillstyrkt förslaget, och det förvånade honom att finansutskottets majoritet inte hade följt det — bara säga att ett tyckande i fackutskotten ju inte kan vara helt avgörande för finansutskottets bedömning. Det var emellertid så att socialutskottet i sitt yttrande sade sig inte kunna bedöma huruvida detta statsbidrag skulle inrymmas i det ordinarie anslaget till kommunerna eller ligga vid sidan om det. Socialutskottet ansåg att det helt ankom på finansutskottet att bedöma den frågan. För centerns vidkommande har vi gjort den bedömningen, att kommunerna totalt sett har blivit väl tillgodosedda. Det är då deras sak att prioritera, och jag kan inte tänka mig annat än att man där gör den prioritering som man anser vara den riktiga.
Herr talman! Axel Kristiansson sade att det var ett tyckande i socialutskottet att specialbidragen behövs för att stimulera kommunerna att göra de nödvändiga insatserna på vårdområdet. Det var väl en litet slarvig beskrivning av bakgrunden till ärendet. Kommunalekonomiska utredningen ansåg att dessa bidrag behövdes. Dess åsikt grundades på ett noggrant utredningsarbete. Socialutredningen hade samma uppfattning —-att de här bidragen behövs och inte kan undvaras. Alla remissinstanser har också haft den uppfattningen. Men de som har tyckt är socialministern och budgetministern, Axel Kristiansson och några till i finansutskottet. Det är ni som har tyckt till. Axel — Kristiansson = försökte beskriva skillnaderna i = våra kommunalpolitikers vilja att ta ansvar för sina medborgares välfärd. När det gäller investeringar i kommunerna skulle vi inte kunna lita på kommunalmännens vilja och förmåga att ta ansvar, men det skulle vi kunna göra när det gäller driftutgifter. Är det denna djuppsykologiska tolkning av den kommunalpolitiska moralen som ligger bakom Axel Kristianssons ställningstagande? I så fall är jag litet paff.
Herr talman! Tyckande eller inte — fäst er inte alltför mycket vid ordvalet, Kjell-Olof Feldt! Socialutskottet säger faktiskt i sitt yttrande att det ankommer på finansutskottet att göra den ekonomiska bedömningen. Också KEU har sagt detta. Men Kjell-Olof Feldt är fullt medveten om att beträffande KBT har oppositionen gått längre än vad KEU hade föreslagit. Således är den totala summan väl intäckt för kommunernas vidkommande. Jag kan inte finna annat än att det föreligger en skillnad mellan å ena sidan investeringsbidrag och å andra sidan driftbidrag. Investeringsbidrag kan inte alla kommuner få på en gång — några måste vänta om inte marknaden skall bli överhettad. Driftbidragen däremot ges år efter år med ungefär samma belopp och kan fördelas jämnt mellan kommunerna.

Herr talman! I propositionen 95 om den kommunala ekonomin fastslår budgetoch ekonomiministern: ”Kommuner och landstingskommuner svarar för viktiga delar av samhällets verksamhet. De har fått en allt större betydelse i samhällsekonomin samt för människors välfärd och trygghet. De kan också väntas få en fortsatt central roll i välfärdsutvecklingen.” Dessa konstateranden borde logiskt ha lett fram till att därför bör också kommuner och landsting få ökade resurser för att klara de viktiga delarna av samhällets verksamhet.

Detta är i koncentrat den linje regeringen för mot kommuner och landsting. I ord hyllar man kommuner och landsting för den viktiga roll de fullgör. Men om dessa viktiga uppgifter kräver mer resurser än vad regeringen anser befogat, då är man beredd att tillgripa ett skattetak och andra lagstiftningsåtgärder. Det är åtgärder som riktar sig mot viktiga delar av samhällets verksamhet regeringen förespråkar. Det är inte nödvändiga åtgärder mot de stigande kommunalskatterna som föreslås. Finansutskottet är följsamt och brer på litet extra. Utskottet talar om ”angelägna verksamheter, där det också i framtiden finns behov av utbyggnad” och pekar särskilt på ”den kommunala verksamhet som kommer de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället till del”. Efter att ha understrukit den kommunala verksamhetens betydelse för medborgarna landar man dock på behovet av begränsningar och ser tydligen något som liknar reformstopp vara vägen till begränsning av den kommunala konsumtionstillväxten. De stigande kommunalskatterna kan dock inte angripas med en politik som innebär försämrad social service för medborgarna. Det kan endast ske genom att den kommunala sektorn får de nödvändiga ekonomiska resurserna. Kommunalskatterna har fördubblats sedan 1960 och tredubblats sedan 1950. Den genomsnittliga utdebiteringen uppgår nu till över 29 kr. Det betyder väsentligt över 30 kr. i många kommuner. Snart nog tar kommunalskatten en tredjedel av varje intjärad hundralapp. Den drabbar också orättvist och är mest kännbar för låginkomsttagarna. Åtgärder för att stoppa kommunalskattehöjningarna och sänka kommunalskatterna behövs. Detta kan dock endast ske genom att kommunerna tillförs resurser, bl.a. i form av höjda statsbidrag. De stigande kommunalskatterna kan inte angripas med metoder som innebär försämrad social service. Detta drabbar de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället. Regeringen söker framställa sin politik som generös mot kommuner och landsting. Man har följt kommunalekonomiska utredningens förslag på väsentliga punkter, heter det. Man glömmer då att tala om att denna utredning styrdes av direktiv som präglades av uppfattningen om en nödvändig åtstramning på den kommunala sektorn. Den utredningen anvisade inte vägar för hur kommunerna skulle kunna fylla sina serviceuppgifter utan kraftiga skattehöjningar. Björn Molins, i djup statsmannaton framförda, beskrivning av den kommunala expansionen och den statliga överföringen till kommunerna blir föga meningsfylld avskild från sitt sammanhang. Expansionen måste ses i förhållande till vilka uppgifter kommuner och landsting ålagts att klara. Den statliga överföringen ligger inte över utan under vad som borde följa av statliga beslut och ålägganden för den kommunala sektorn. Kostnadsövervältringen har pågått mycket länge. Det finns också en överföring från kommunerna till staten som man talar alltför litet om. Den kommunala sektorns expansion måste ses mot bakgrund av de nya uppgifter som lagts på kommuner och landsting. Vid remissbehandlingen av kommunalekonomiska utredningens förslag påtalades det faktum att de behov och mål som ligger bakom den kommunala utgiftsexpansionen otillräckligt analyserats. Likaså är det missvisande att ställa kommunal service i motsatsförhållande till privat konsumtion, eftersom den kommunala servicen för stora grupper utgör ett viktigt inslag i den privata levnadsstandarden. Den bristande analysen präglar också propositionen, liksom finansutskottets betänkande. Åtstramningspolitikens konsekvenser för social service, för sysselsättning och för andra viktiga områden förbigås på ett skrämmande sätt. Den kritik som vänsterpartiet kommunisterna reservationsvis utvecklade mot kommunalekonomiska utredningens förslag har giltighet i fråga om propositionen och finansutskottets betänkande. Vi har under lång tid rest en rad krav som skulle underlätta den ekonomiska situationen för kommuner och landsting. Det gäller ökade statsbidrag till vissa verksamheter osv. Vi har också aktualiserat ett helt nytt skattesystem med en enhetlig, progressiv skatt för att finansiera statens och kommunernas utgifter för samhällsservicen.

Den genomgående linjen i motionerna är att kommunerna skall tillförsäkras de nödvändiga resurserna för att upprätthålla och utbygga servicen utan att behöva tillgripa skattehöjningar. Vpk-motionerna har en helt annan inriktning än den som kännetecknar regeringens förslag. Jag vill, herr talman, yrka bifall till samtliga i detta betänkande behandlade vpk-motioner. Trots att finansutskottet är mycket följsamt mot regeringens förslag vill moderaterna gå längre. De moderata reservanterna vill försämra skatteutjämningsbidraget. De vill ha bestraffningar mot kommuner som inte kan klara ekonomin utan skattehöjningar osv. Dessa propåer måste avvisas. Särskild uppmärksamhet har en delfråga rörande statsbidragen fått. Det gäller förslaget att statsbidragen till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare skall upphöra fr.o.m. 1980. Mot socialutskottets yttrande, som går ut på att bidragen bör finnas kvar, har finansutskottets majoritet ställt upp på regeringens förslag. Detta är anmärkningsvärt. Finansutskottet säger sig inte ha funnit några besparingsmöjligheter på andra områden för att kunna ha bidraget kvar. Risken är väl att man också i berörda kommuner kommer att få svårt att finna besparingsmöjligheter som kompenserar bortfallet av statsbidragen. Då är risken stor att det är just den här verksamheten som kommer i kläm. Det blir de utslagna som drabbas. Dess värre är det inte enbart indragningen av statsbidragen till alkoholpolikliniker och vårdcentraler för narkotikamissbrukare som får negativa verkningar. Likartade effekter kan befaras på flera andra områden. När kommunalekonomiska utredningen framlade sitt betänkande Översyn av de speciella statsbidragen till kommunerna anförde jag på vpk:s vägnar i en reservation kritik mot indragningen av statsbidrag. Jag hävdade att även om man förutsätter att berörda statsbidrag som regel överförs till skatteutjämningssystemet kan indragningen av vissa statsbidrag bli kännbara för enskilda kommuner. Ett statsbidrag som totalt sett har liten betydelse för kommunernas ekonomi kan vara av stor betydelse för en enskild kommun med speciell struktur. I skatteutjämningssystemet torde däremot beloppet i fråga bli av ringa betydelse, påpekades i reservationen. Nu visar sig effekterna av denna nit att dra in vissa statsbidrag. Förutom för alkoholoch narkotikavården kan exempelvis åtgärden bli kännbar i kommuner med många invandrare. Särskild risk finns också att zigenarna kommer i kläm. Berörda kommuners kostnader har ökat och kommer att öka, om man skall leva upp till målsättningarna bl.a. i fråga om undervisningen. Nu drar man in ett statsbidrag utan att statsmakternas mål i övrigt uppnåtts. Man äventyrar pågående verksamhet, och redan nu stora svårigheter blir ännu större. Olikheterna är stora mellan kommunerna när det gäller kostnader av detta slag. Därför bör också särskilda statsbidrag finnas kvar. Indragningsivern kommer att drabba grupper som behöver särskilt stöd. Detta är oacceptabelt. Listan i övrigt över indragna statsbidrag kan starkt ifrågasättas. Den omfattar ferievistelse för barn, bidrag till familjerådgivning, statsbidrag till omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.m. Man måste hela tiden hålla i minnet att denna indragning av bidrag sker samtidigt med en åtstramning i övrigt mot kommunerna. Regeringen ser en statlig åtstramning mot kommunerna som en lösning på den kommunalekonomiska situationen, men blundar för de sociala konsekvenserna av att den kommunala sektorn inte får erforderliga resurser. Regeringen hävdar att det finns förutsättningar för en omprövning av redan befintlig verksamhet i kommunerna, men kan inte vara okunnig om att bakåtsträvande krafter, som vill försämra den kommunala servicen och öka avgiftsfinansieringen, driver denna linje. Regeringen anför att avgifterna är ”ett medel som kan dämpa efterfrågan på kommunala tjänster”, men förtiger att detta främst drabbar dem som bäst behöver tjänsterna. Regeringen framställer förslagen i fråga om skatteutjämningen som ett resurstillskott som möjliggör skattesänkningar men vet att insatserna är helt otillräckliga. Den smiter också undan de stora skillnaderna mellan kommunerna genom att hänvisa till den inomregionala skatteutjämningen, där staten inte medverkar. Regeringen uppskjuter ännu ett år den rimliga reformen att inräkna vissa skattepliktiga förmåner i det kommunala skatteunderlaget. Den förutsätter att eftersläpningarna i utbetalningen av kommunalskattemedel skall bestå. Mot att man ger vissa bidrag till de kommunala bostadstilläggen för pensionärerna sänker man statsbidragen till de statskommunala bostadstilläggen: man ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Statsbidrag avvecklas trots att detta drabbar utslagna och invandrare. Detta är innebörden i regeringens förslag om den kommunala ekonomin. Bakom dessa förslag sluter finansutskottets borgerliga majoritet upp, och moderaterna vill gå ännu längre i hotet om lagstiftning mot kommunerna. Herr talman! Åtgärder som möjliggör en sänkning av kommunalskatterna och en fortsatt utbyggnad av nödvändig social service avvisas av finansutskottet. Kommuner och landsting får nöja sig med vackra ord om att de svarar för viktiga delar av samhällets verksamhet och att de kan väntas få en fortsatt central roll i välfärdsutvecklingen. Några resurser för att fullgöra sina uppgifter kan dock inte kommuner och landsting vänta från borgerliga partier, i eller utanför regeringen.

Herr talman! Vad finansutskottet här har presenterat är en språklig sammanfogning av budgetministerns proposition 95 och kommunalekonomiska utredningen. Detta serveras riksdagen garnerat med några egna plattityder. Exempel på sådana är påståendena att den kommunala självstyrelsen utgör en av grundvalarna för det svenska styrelseskicket och att kommunerna och landstingskommunerna numera har resurser att i större utsträckning än tidigare handha de uppgifter som anförtrotts dem. Den lovprisade kommunala självstyrelsen är av formell karaktär. Kommunalpolitiken består till övervägande del av att verkställa vad lagstiftningen ålägger kommunerna och fördela en given mängd pengar på olika utgiftsposter. Lagstiftningen hindrar kommunerna från att skapa ekonomiska resurser på andra vägar än genom att höja den regressiva proportionella kommunalskatten eller genom avgiftshöjningar. Den senare utvägen är den av borgerliga politiker mest omhuldade metoden. Inflation och arbetslöshet med åtföljande minskade skatteinkomster och ökade sociala utgifter har försatt många kommuner i tvångssituationer. Även kommuner med arbetarmajoritet har tvingats tillgripa nedskärningar på sociala och kulturella områden, nedskärningar som till 100 96 drabbar arbetarklassen. Allt fler kommuner tvingas ut på den kapitalistiska lånemarknaden för att i likhet med budgetministern hålla karusellen i gång med nya lån för att betala räntorna på de gamla. I det avseendet är utskottets rubriksättning, Samspel mellan stat och kommun, helt relevant — men bara i detta avseende. Statens ekonomiska balansgång på slak lina är utan tvivel självförvållad, men kommunernas är påtvungen. Staten kan förbättra sitt ekonomiska läge genom att upphöra med miljardrullningen till privatföretagen och till det militärindustriella komplexet. Man kan öka sina inkomster genom att beskatta företagen hårdare. Den nuvarande beskattningen är nästan bara symbolisk. Kommunerna kan i nuvarande läge bara öka sina resurser och sanera sin ekonomi genom ökade bidrag från statskassan. Detta är, herr talman, det reella innehållet i det som kallas kommunalt självstyre. Dessa fakta tvingade trepartiregeringen till avsteg från sina principer när den lade fram sin proposition om regional skatteutjämning i Stockholms län. Det skedde visserligen under gny och gnäll från moderaterna — men ändå. Tvärtemot vad finansutskottet skriver, så finns det i dag starka kommunalekonomiska skäl för en kraftigt ökad resursöverföring till kommunerna och landstingskommunerna. I motionen 2307 visar arbetarpartiet kommunisterna på att detta i nuvarande läge är det enda som kan förhindra en ytterligare social nedrustning. Vi hävdar också att det enda sättet att åstadkomma en större jämlikhet mellan landets kommuner och landstingskommuner, att utjämna påtagliga standardskillnader i fråga om barnomsorg, undervisning, sjukvård och bostadstillägg, är att staten ikläder sig fullt kostnadsansvar för dessa utgifter. Vi är medvetna om att den fördubbling av skatteutjämningsbeloppet som vi föreslår för 1980 och 1981 inte innebär att kommunernas ekonomiska bekymmer är ur världen. Men 2,8 miljarder för vartdera året kan förhindra att klyftorna mellan kommunerna ökas ytterligare. Sedan vill jag, herr talman, gärna ha förklarat, av budgetministern eller av någon honom närstående, vad han menar med att ”den kommunala volymutvecklingen måste dämpas”. Vad är det egentligen som skall dämpas? Jag tror att medborgarna är intresserade av en konkretisering härvidlag. Är det grundskolan, sjukvården, eller vad är det som skall sättas åt? Herr talman! Som bekant finns det företagare i vårt land som punktligt och i laga ordning drar preliminärskatt på löneutbetalningarna. Men i stället för att betala in dessa till skatteverket använder man pengarna som rörelsekapital. Det anses i allmänhet inte som god affärsmoral —-om det nu finns någon sådan - men det är otvivelaktigt en mycket lönsam metod, framför allt i inflationstider. I sak handlar staten på samma sätt när det gäller den del av preliminärskatten som är kommunalskatt. Staten behåller pengarna i det längsta och tjänar på det hela. I varje kommunal budgetdebatt brukar detta oegentliga förhållande påtalas. Före 1976 års val var detta en av de borgerliga käpphästarna. Budgetministern erkänner också att denna eftersläpning med redovisningen till kommunerna i förening med prisutvecklingen driver upp kommunalskatterna.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

Herr talman! I fråga om det specialdestinerade statsbidraget till den kommunala nykterhetsvården görs i propositionen ett uttalande som har givit mig anledning till mycket grubbel under några dagar. Där står att dessa bidrag numera i stort sett har mist sin stimulanseffekt och att det skäl som gäller för att avveckla så många som möjligt av de specialdestinerade statsbidragen gäller även här. Man kan på annat ställe inhämta att skälet är att verksamheten har blivit så väl utvecklad och etablerad att den inte längre behöver särskilt stöd. Jag har funderat över hur dessa uttalanden har kunnat smyga sig in i propositionen. Jag har inte lyckats hitta någon rimlig förklaring utom möjligen den att propositionsförfattaren i den brådska och hets som vi vet har rått i kanslihuset under denna vinter och vår skulle ha råkat förväxla denna verksamhet med någon helt annan. Men så kan det ändå inte vara. Jag får väl förbli i okunnighet om hur dessa ganska häpnadsväckande uttalanden har kunnat komma till. Alla som har någon kännedom om den verklighet det gäller vet ju att just den kommunala nykterhetsvården är ett alldeles ovanligt klart skolexempel på en verksamhet, som befinner sig i utveckling, som söker sin form och som, för att hävda sig i svåra och hårda kommunala prioriteringsdebatter, verkligen behöver det stöd som ett specialdestinerat bidrag kan ge. Jag tror att det är svårt att över huvud taget leta upp någon verksamhet, som så väl som denna fyller kriterierna för ett särskilt specialdestinerat statsbidrag. Det frestar mig att ge ett exempel från min egen hemkommun. Jag hoppas att jag därmed inte stjäl någonting från Evert Svensson, som skall uppträda efter mig i talarstolen och som kommer från samma kommun. För mer än tio år sedan började man där en sådan här verksamhet med en vanlig enkel alkoholpoliklinik med två sjuksköterskor och en deltidsanställd läkare. Med den lilla resursen lyckades man från början täcka nästan alla dagens timmar både i teori och i praktik och i praktiken nästan alla dygnets timmar och årets dagar med någon tillgänglighet. Sedan har verksamheten vuxit, och just i dag håller man på att flytta in i en ny integrerad anläggning med alkoholpoliklinik, inackorderingshem, dagcentrum och allt som skall finnas samt med ett tiotal anställda. Det specialdestinerade statsbidrag som man räknar med uppgår till 720 000 kr. Jag skall inte misstänkliggöra mina kära grannar och kommunalmän hemma i Kungälv. Men jag är säker på att det hade varit oerhört mycket svårare för de inom socialförvaltningen verksamma som har drivit detta projekt att hävda det i konkurrensen med andra angelägna önskemål, om kommunen kunnat disponera samma 720 000 kr. för vilket ändamål som helst. Jag är säker på att det måste vara så även i en kommun, där vi nu genom rätt lång erfarenhet vet att denna verksamhet är till nytta för dem som den skall hjälpa och till ekonomisk nytta för stat och kommun. Där man inte har hunnit så långt, är det naturligtvis ännu svårare. Vi rör oss här med en verksamhet, som riktar sig till några av dem som har det allra värst i hela vårt samhälle och som just inte har några som talar för sig. Inga uppvaktar och demonstrerar till förmån för alkoholskadade och narkomaner. De har svårt att komma med i prioriteringsdiskussionerna. Jag kan däremot förstå dem som är tveksamma inför att slå sönder en beräkning, enligt vilken man har fastställt en total ram för det statliga stödet till kommunerna en period framöver. Visst förstår jag att det har varit svårt, som min vän Knut Wachtmeister sade, att peka ut någon motsvarande besparing, vilket varit finansutskottets ambition att göra för att kunna tillstyrka önskemålet om att behålla statsbidraget. Det måste vara förfärligt svårt i maj 1979 att precisera en besparing i en budget, som skall framläggas för riksdagen i januari 1980. Det går ju inte. Bidraget är så konstruerat att det inte påverkar den närmast aktuella budgeten utan först den därpå följande, eftersom det betalas ut i efterskott. Nu är det verkligen ingenting ovanligt i den ekonomiska samvaron mellan stat och kommun att man avräknar det ena mot det andra och att man så att säga kommer ihåg från gång till gång vad man redan har förbrukat. Vi kan väl utgå ifrån att det kommer att hållas både en och flera överläggningar mellan staten och kommunförbunden innan det är dags att slutjustera nästa budget. Det kan inte vara särskilt märkvärdigt att inom en totalram, som finansutskottets ordförande uppskattar till 35 miljarder kronor, hitta något sätt, om man så önskar, att räkna av 69 miljoner. Men det går inte att ta ställning till det nu. Om man önskar att beloppet skall hållas inom en oförändrad totalram, så får det ske i form av en beställning till regeringen att ha detta i minnet när man gör upp nästa års budget och tar hänsyn till de belopp som då redan kan vara intecknade. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den motion som Ingegerd Troedsson och jag har väckt och som bär numret 2369. Den första hemställan i den motionen sammanfaller helt med reservationen 4, den socialdemokratiska. I den reservationen föreslås också direkt bifall till motionen i denna del. Det kan såvitt jag förstår inte bli fråga om något annat motförslag till utskottets förslag än reservationen. Jag och, som jag tror, många med mig kommer i den delen att rösta för reservationen 4. Däremot, herr talman, vill jagunder förutsättning av att reservationen vinner riksdagens bifall — också yrka bifall till den andra hemställan i motionen 2369.

Herr talman! Det har sagts så många ord i den här frågan och mitt inlägg skall därför bli ytterst kort. Jag vill bara notera den uppslutning kring socialutskottets yttrande som kommit till uttryck i talen här. Socialutskottets yttrande var enhälligt, och det antogs efter en del diskussioner. Det fanns en partimotion från vårt håll och en motion som hade väckts av enskilda moderata ledamöter. Det blev ganska snart klart att det fanns majoritet för motionärernas uppfattning, och till slut kunde vi alltså komma fram till ett enhälligt yttrande. Det var inte fråga om något särskilt tyckande i socialutskottet. Vi har haft denna fråga uppe vid åtskilliga tillfällen — inte statsbidragsfrågan men frågan om alkoholpolikliniker och vårdanstalter för narkotikamissbrukare. För två år sedan lade den dåvarande trepartiregeringen fram en proposition i narkotikafrågan. Den var förberedd av en ledningsgrupp som åkte land och rike runt för att fråga hur det stod till i kommunerna. Man lade sedan fram ett förslag om 200 nya platser, och man fick 160 av den dåvarande regeringen — från socialdemokratiskt håll motionerade vi om de 200. I dag kan det konstateras att det har gått ganska trögt att få fram dessa platser. Skall vi nu dra in statsbidraget, så tror jag att man kan betrakta det som en katastrof. Vad blir det av Mariapolikliniken här i Stockholm? Vad blir det av de 140 polikliniker som finns över landet? Vad blir det av den integrerade verksamhet som skall startas i Kungälv? Där är det fråga om 720 000 kr. i statsbidrag, och det är ganska mycket pengar för en kommun. Vad blir det av de 25 tjänster som man efter mycket om och men har fått fram i Göteborg för att ägna sig åt den öppna narkotikavården? Det är möjligt att det har fattats beslut ute i kommunerna som man inte kan ta tillbaka, men vi skall vara alldeles övertygade om att det kommer att bli mycket trögt i framtiden att få fram behandlingsplatser. Då skall vi stå här i denna kammare och tala om att alkoholoch narkotikamissbruket är det största problem som vi har i vårt nuvarande samhälle. Vi skall stå här och trampa och trampa utan att komma någon vart.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

Herr talman! Låt mig med anledning av de båda senaste talarnas inlägg bara göra en kort kommentar. Jag vill först påminna om att det här gäller vad finansutskottet berör i punkten C 7. Finansutskottet säger där att man anser att bidragen till den kommunala nykterhetsvården bör inkluderas i det allmänna skattehöjningssystemet och att det med hänsyn till de ökade resurser som kommunerna får totalt sett inte kommer att medföra en lägre ambitionsnivå i fråga om den kommunala nykterhetsvården. Jag kan alltså i och för sig förstå de ambitioner som de båda senaste talarna har haft, men jag menar att de ambitionerna är väl tillgodosedda genom det förslag som regeringen och finansutskottet har lagt. Jag tror ändå att det är att vara litet hemmablind när man resonerar som Nils Carlshamre och Evert Svensson har gjort. Vi kan inte i riksdagen från område till område lägga på mera pengar med den enkla motiveringen att de är angelägna områden. Så kan vi inte förfara när det i varje fall inte är fråga om att man får mindre pengar. Varför skall just den här delen av statsbidragen dras undan från den grundläggande principen, att kommunerna skall få stödet från staten, som ju är mycket stort, i generell form och inte i specialdestinerade bidrag? Jag menar alltså att det inte kan vara riktigt att just på denna punkt, trots de behjärtansvärda argument som självfallet finns för själva verksamheten, ha en annan princip för statsbidragsgivningen till kommunerna än den man har på andra områden. Det vore därför riktigt att här följa vad finansutskottets majoritet har föreslagit, och jag yrkar avslag på motionerna 2369 och 2371.
Herr talman! Jag vill säga till finansutskottets värderade ordförande att det är inte på det sättet att vi nu kommer att fatta ett beslut som innebär att alla specialdestinerade bidrag försvinner, utan det finns ju kvar sådana. Det har också sagts i denna debatt, och jag tycker det är bärande nog. Det är ”en vårdpolitisk olycka” om statsbidraget dras in. Jag hämtar citatet från Dagens Nyheter i dag, och det finns ingenting att ta tillbaka från det omdömet.

Herr talman! Det finansutskottets majoritet och uppenbarligen dess ordförande fortfarande inte riktigt har förstått är att här handlar det inte i första hand om ett antal kronor — det handlar om prioritering. Det är som vi har hört helt klart att i en total ram på 35 000 miljoner till kommunerna från staten är det inte avgörande för någon som helst viss begränsad verksamhet om man har 69 miljoner eller inte, men det är prioriteringen. Så länge vi över huvud taget har några specialdestinerade statsbidrag kvar har vi dem av bestämda skäl, och dessa skäl måste rimligen vara just att det finns någon verksamhet som staten, riksdagen, bedömer vara angelägen men som just har exceptionellt svårt att hävda sig i prioriteringen. Och det är det denna verksamhet har. Nästan allting annat går före. Det är inte alls säkert, om man disponerar dessa pengar fritt för vilket ändamål som helst, att de hamnar i de s.k. prioriterade områdena, t.ex. barnomsorg eller äldrevård. De kan gå till en konstfrusen bandybana eller vad som helst som har stora påtryckargrupper bakom sig. Men just dessa människor, de alkoholskadade och narkomanerna, har nästan ingen som för deras talan. De kommer bort i prioriteringen. Det är därför vi efter 15-20 år av uppbyggnadstid på det här området har hunnit så kort bit som vi har, så att det fortfarande finns ett par dussin kommuner som inte har börjat med verksamheten. Och verksamheten i övrigt spänner över ett fält från några enstaka timmars sjuksköterskemottagning i veckan till väletablerade integrerade anläggningar. Vad gäller narkomanerna har verksamheten över huvud taget knappast börjat någonstans i landet.

Herr talman! Till att börja med är det så att den här reformen innebär att flertalet specialdestinerade bidrag tas bort och att man i långt större utsträckning än tidigare vill att statsbidragsgivningen till kommunerna skall ske via det generella skatteutjämningssystemet. Om man då på den här punkten vill behålla det specialdestinerade bidraget måste man rimligen tala om ifall man vill höja statsbidraget till kommunerna med dessa 69 milj.kr. eller om man vill ta bort något annat. Varken Evert Svensson eller Nils Carlshamre har sagt någonting om det. Sedan sade Evert Svensson att det här är en vårdpolitisk olycka. Hur styrker Evert Svensson det? Kan han visa att man på Mariapolikliniken verkligen vill behålla det specialdestinerade bidraget? Mitt intryck är det motsatta, att man på Mariapolikliniken här i Stockholm — med hänsyn till att vi har ett dubbelt huvudmannaskap när det gäller sjukvården och den kommunala vården, delat mellan landsting och primärkommuneruppfattar det som en fördel om vi tog bort det specialdestinerade bidraget till en av huvudmännen och lät det ingå i ett generellt statsbidrag. Jag har bara fått den uppgiften muntligen, men eftersom Evert Svensson nämnde det här, borde han tala om hur han kan dokumentera att man på Mariapolikliniken här i Stockholm faktiskt skulle önska att det specialdestinerade bidraget var kvar.

Herr talman! Jag vill bara erinra om att jag i mitt första inlägg faktiskt ställde ett yrkande rörande intäckning av de här pengarna i den totala anslagsramen. Jag ser inte heller att det är något väsentligt att ramen vidgas med detta belopp, utan det viktiga är prioriteringen. Björn Molin och alla som till äventyrs kommer att rösta för utskottsmajoritetens hemställan i den första voteringen har alltså tillfälle att därefter, om de så önskar, rösta på ett yrkande som innebär att regeringen till nästa budget skall se till att det inte blir någon utvidgning av den totala ramen. Det är bara att välja, Björn Molin, och är det så att den grupp som står bakom finansutskottets majoritet bestämmer sig för att i andra hand rösta för hemställan nr 2 i motionen 2369, då är det sörjt för att det inte blir någon vidgning av den totala ramen.
Herr talman! Vad jag grundar mitt omdöme beträffande förhållandena här i Stockholm på är det faktum att det har tagit väldigt lång tid att få fram ytterligare platser och att svårigheter finns. Det här är en fråga som skall lösas på längre sikt, så vi vet inte alls vad som kommer att hända i det avseendet.

Herr talman! Staten har lämnat bidrag till kommunerna av flera skäl. Man har velat utjämna kostnaderna mellan olika kommuner, man har önskat stimulera viss verksamhet eller man har önskat kompensera för alldeles särskilda utgifter. De många och ibland mycket krångliga statsbidragen har lett till önskemål om förenklingar. En hel del sådana behandlas i dag. Tidigare under denna riksdagsperiod har vi behandlat en del andra, främst inom skolområdet. Att staten tar bort en del ekonomiskt mindre betydelsefulla bidrag och ger dem som schabloner är bra. Det är också bra att man förenklar statsbidragsgivningen och söker få bort krånglet. Men ibland går man för långt. Förenklingar som vid skrivbordet kan te sig utmärkta kan, omsatta i konkreta siffror ute i en kommun, få rent katastrofala följder. Ett alldeles utmärkt exempel på detta är förslaget till statsbidragsbestämmelser för hemspråksundervisning i grundskolan. Ett genialt enkelt system blev, då det skulle omsättas i verklighet, helt omöjligt i de kommuner som har största andelen elever i hemspråksundervisning. Dess bättre rättade riksdagen till de värsta misstagen. Ibland tycks inte departementen ha resurser att bevaka hur olika statsbidrag slår i kommunerna. Inte heller tycks man få någon hjälp av andra s.k. experter. Bland de bidrag som nu försvinner är bidraget som avser ersättning för hjälp till utländska medborgare. Hela kostnaden för detta är endast 70 milj.kr. De här pengarna delas nu ut till alla kommuner. Genom att hela förslaget om den kommunala ekonomin ger en avsevärd förbättring till kommunerna tycker utskottet att allt är frid och fröjd. Men så är det inte. Betänkandet tar inte upp kärnfrågan i motionen 2372, dvs. att några få kommuner genom sin speciella struktur kommer att få en avsevärt mindre ökning av statsbidraget än de annars skulle fått. Av det totala statsbidraget på 70 milj.kr. har hela 5 96 gått till en enda kommun, som har mindre än 1 96 av landets invånare. När staten i allt större utsträckning förenklar bidragsgivningen till kommunerna, finns det en risk att några få kommuner hamnar utanför systemet. Spännvidden mellan kommunerna är så stor att en del faller utanför, om man inte vidtar särskilda åtgärder. Det extra skatteutjämningsbidraget räcker inte — här är anspråken väldigt stora. Troligen finns ingen annan utväg än att man vid sidan av sådana här förenklingar avsätter en särskild pott pengar, som fördelas bland de kommuner som drabbas hårt. Så fick man göra när det gällde hemspråksundervisningen. Mot detta kan med rätta anföras att man då inte går så långt i förenkling som är önskvärt. Men en förenkling får inte leda till att ett antal kommuner drabbas orättvist. De senaste årens förändringar i befolkningssammansättningen i Sverige, t.ex. genom invandringen, har medfört att behoven i olika kommuner kommit att starkt variera. Det är en situation som man inte kan bortse ifrån utan måste acceptera. Men med detta följer oundvikligen att olika statliga bidrag ibland kan behöva differentieras, även om det då blir konflikt med kravet på förenkling. I motionen 2372 har Ylva Annerstedt och jag pekat på de här problemen. Vi har sökt få till stånd en analys av dessa frågor, men det vill utskottet inte gå med på. På ett eller annat sätt kommer de kommuner som är berörda att höra av sig igen. De snabba förändringar i befolkningssammansättningen som sker i vissa förortskommuner gör att man i vissa avseenden måste analysera de konsekvenser vi får till följd av ändrade statsbidragsregler.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att helt kort kommentera finansutskottets behandling av motionen 2370, vari jag yrkat att Kramfors kommun skulle inplaceras i högre skattekraftsklass än vad som föreslås i propositionen. Som skäl för detta mitt yrkande har jag anfört att de synpunkter som framförts i kommunalekonomiska utredningen, KEU 76, inte beaktats i propositionen. Jag hade därför förväntat mig att de starka skäl som talar för en annan behandling av min motion angående Kramfors kommuns bekymmersamma ekonomiska situation skulle ha beaktats av finansutskottet. Men utskottet anför i sitt betänkande: ”Utskottet vill för sin del anföra att den spärregel som regeringen föreslår och som inte ingick i KEU 76:s förslag oundvikligen får den följden att vissa skillnader vid inplaceringen i skattekraftsklasser minskar eller helt försvinner. Detta kan dock enligt utskottets mening inte motivera något slags kompensationskrav beträffande kommuner vilkas relativa ställning i systemet försvagas. Skulle principen tillämpas är det inte bara för Kramfors kommun utan för en lång rad kommuner som inplaceringen skulle behöva ändras med en markant kostnadshöjning beträffande hela reformen som följd.” Jag är väl medveten om att andra kommuner kan komma att hamna i samma situation, men nog kan det verkligen ifrågasättas om Kramfors skall jämföras med Umeå och Östersund, som har placerats i samma skattekraftsklass. Utan att på något sätt ifrågasätta riktigheten i dessa kommuners inplacering i skattekraftsklass borde man väl ändock ha tagit någon hänsyn till inkomstnivån i Kramfors, som är lägst i hela länet, ett förhållande som förklaras av det stora antalet pensionärer, hela 32 96 av invånarantalet. Dessutom har sysselsättningssituationen inneburit att mellan åren 1964 och 1977 närmare 1 800 anställda friställts inom skogsindustrin i kommunen. Om några månader friställs ytterligare 200 personer i NCB:s fabrik i Sandviken. Kommunen har som en följd av denna svåra sysselsättningssituation Nr 147 tvingats ta på sig stora kostnader för syssselsättningsskapande åtgärder. I innevarande års budget har netto för detta upptagits till nära 2 milj.kr. Jag har, herr talman, velat anföra detta för att regeringen, när den nästa gång skall behandla frågan om extra skatteutjämningsbidrag, verkligen beaktar vad som har anförts i motionen. Jag gör detta med hänvisning till att departementschefen i propositionen anger vissa omständigheter som särskilt bör beaktas under de närmaste åren vid beviljandet av extra skatteutjämningsbidrag. Men eftersom utskottet har varit enigt i sitt beslut att avstyrka motionen har jag, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Den proposition om barn och kultur som nu skall behandlas är det första försöket till en samlad översyn av hela kulturområdet ur barnens synvinkel. Hur angelägen en sådan är har med kraft visats i de senaste årens kulturpolitiska debatt och i en rad undersökningar om barnens situation i vårt samhälle, senast i barnkulturgruppens rapport Barnen och kulturen. Att göra barn förtrogna med hur kulturupplevelser kan berika och bli ett behov, att låta barns egen fantasi, skaparlust och uttrycksförmåga utvecklas måste alltid vara centrala mål för samhällets kulturpolitik. Vi kan naturligtvis inte nu med en gång bota alla de brister och försummelser som finns på området barn och kultur. De förslag som riksdagen nu skall ta ställning till skall ses som ett första steg. Avsikten har varit dels att utveckla ett synsätt på barnen och kulturen och på kulturupplevelsernas plats i barnens tillvaro, dels att ge konkreta förslag — inom en förvisso begränsad ekonomisk ram -— till strategiska insatser på olika kulturområden. Låt mig då först konstatera att det råder en bred enighet om behovet av åtgärder på området och att det också gått att få en bred uppslutning kring de flesta förslagen. Detta är glädjande. Utskottsmajoriteten har emellertid på några punkter valt andra lösningar än de i propositionen föreslagna. Jag skall här kort ta upp tre punkter. De kritiska kommentarer som har riktats mot propositionen har bl.a. gällt de riktlinjer som föreslås för det fortsatta arbetet med barnkulturfrågorna. Kritiken har till en del varit formell. Den har gällt frågan hur en proposition skall vara utformad då den innehåller riktlinjer som regeringen vill att riksdagen skall ansluta sig till. Barnkulturpropositionen har utformats —- med klämmar och allt — på ett sätt som länge varit praxis inom utbildningsdepartementet. Utskottsmajoriteten är inte nöjd med detta sätt att skriva och uttrycker sitt missnöje i utskottsbetänkandet. Det kan naturligtvis vara värdefullt att i riksdagsarbetet någon gång ägna uppmärksamhet också åt formella frågor av det här slaget. Men i sådana sammanhang är det nödvändigt och naturligt att skilja kritiken av det formella från kritik av sakinnehållet i den aktuella propositionen. I det här fallet har flera av utskottets ledamöter i ivern att finna fel i regeringsförslagen haft svårt att avhålla sig från en sådan sammanblandning. Kritiken mot riktlinjerna i barnkulturpropositionen har också en rent politisk udd. Utskottet anser inte att det som sägs i de resonerande avsnitten på ett tillfredsställande sätt ger en vägledning för det framtida arbetet med barnkulturfrågorna. Den intressanta frågan blir då: Var finner vi riktlinjer som är bättre enligt utskottets mening? Från socialdemokratiskt håll framhåller man att de åtta kulturpolitiska målen bör vara vägledande för barnkulturinsatserna i stället för det som sägs i regeringens proposition. Detta resonemang förutsätter antingen att riksdagen vid sitt beslut 1974 om riktlinjer för den statliga kulturpolitiken gjorde ett undantag för barnen eller att vad som sägs i propositionen om barn och kultur skulle ersätta tidigare fastlagda principer. Båda tankarna är lika orimliga. De principresonemang som förs i barnkulturpropositionen måste natur ligtvis betraktas som en precisering av hur 1974 års kulturpolitiska riktlinjer skall tillämpas inom en viss sektor av kulturområdet. Den kulturella verksamheten bland barn behöver en särskild stimulans och en särskilt ingående behandling, precis som kulturaktiviteterna bland invandrare och inom olika handikappgrupper, eller som det internationella kulturutbytet. Dessa tre frågor har alla behandlats i särskilda propositioner utarbetade med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Hur kulturarbetet bland barn skall bedrivas i praktiken är ingen lätt fråga att besvara. Svaret måste bli präglat av ideologi och värderingar. Därför är det förståeligt att de riktlinjer som skall gälla för barnkulturaktiviteterna lätt blir politiskt kontroversiella. Utskottsmajoriteten vill ta upp en politisk strid, och detta har jag naturligtvis inget att säga om. Men striden bör stå mellan olika konkreta alternativ. Var finns utskottsmajoritetens alternativ? Jag har läst utskottsbetänkandet gång på gång men inte hittat några som helst principiella resonemang som kan ge vägledning åt dem som skall ta ansvaret för kulturverksamheten bland barnen under den närmaste framtiden. Eller för att citera Thomas Rönström på DN:s kultursida i dag: ”Med viss förväntan öppnar man det tjocka betänkandet, för att 70 sidor senare lägga det ifrån sig i vredesmod.” Jag hoppas att utskottets ordförande, som valt att profilera sig i frågan om riktlinjerna, i kväll kan förklara för kammaren vad det är han så ivrigt kämpar för. I mitt exemplar av den socialdemokratiska motionen fattas det någonting. Det står i motionen att man avslutningsvis i sex punkter anger hur socialdemokraterna vill att insatserna på barnkulturområdet skall utformas och vilka områden som är särskilt angelägna att uppmärksamma, om barnens ställning på kulturområdet skall kunna stärkas. I utskottsbetänkandet omnämns också de här sex punkterna, men i mitt exemplar har jag inte kunnat hitta dem. Jag skulle vara tacksam om utskottets ordförande ville läsa upp dem för mig och kammaren. Min andra punkt gäller litteraturen. Här är vi ense om syftet — att få fler barn att läsa mer och att läsa böcker av god kvalitet. Vi vet alla att de goda böckerna har svårt att hävda sig i den väldiga mängd skräp till billigt pris som erbjuds barnen. En massmarknadsutgivning för barn och ungdom efter modellen ”en bok för alla” är den tulipanaros som utskottsmajoriteten tror skall lösa alla problem. Jag önskar att jag kunde vara lika säker och entusiastisk som utskottsmajoriteten — men det kan jag inte. En rad frågor är ännu otillräckligt belysta. Självfallet kan man med hjälp av några miljoner ge ut en handfull titlar till billigt pris, men frågan är vilken effekt det får och om syftet nås — att stimulera nya grupper av barn och ungdomar till läsning av god litteratur. Hjälper det dem att hitta till andra böcker som säljs till ett väsentligt högre pris? Och hur kommer bokmarknaden i stort att påverkas av att ett antal attraktiva titlar ges ut i massupplaga? Kommer man över huvud taget att få tillgång till verkligt bra titlar? Från många håll har starkt kritiska röster höjts. De närmast berörda — barn och ungdomsförfattarna och tecknarna själva — är avvisande till förslaget. Man menar därifrån att ett så begränsat antal titlar inte skulle nå dem man vill, dvs. de som nu är ovana vid att läsa böcker. Från flera håll menar man att det i stället skulle vara effektivare att satsa på läsfrämjande åtgärder. De försök med olika slag av läsfrämjande åtgärder bland barn som pågår på olika håll i landet ser också lovande ut. Jag är alltså långt ifrån ensam i min tvekan till att nu genomföra en massmarknadsutgivning. Jag tycker att det är säreget att utskottets majoritet inte velat se de här svårigheterna. När det gäller att nu permanenta massmarknadsutgivningen för vuxna, skall vi ju avvakta erfarenheterna från försöksverksamheten. Den tredje punkten, som jag skall ta upp, gäller utskottsmajoritetens behandling av de centrala institutionerna. I propositionen föreslås förstärkningar till Operan och Dramaten och en tjänst vardera till Historiska museet, Moderna museet, Naturhistoriska museet, Etnografiska museet, Nordiska museet och Tekniska museet. Dessa förstärkningar har utskottsmajoriteten strukit. Jag är besviken över denna njugghet och ovilja. De centrala institutionerna behövs i vårt kulturliv, och de måste få möjligheter att utvecklas — också de. Det är kortsynt att sätta dem i strykklass. Vad har utskottets ordförande emot Operan, Dramaten och de stora museerna? Uppskattar han inte de många begåvade och välutbildade kulturskapare som verkar där? Förstår han inte att de är nödvändiga för hela landets kulturliv? Effekten av de centrala institutionernas verksamhet är inte begränsad till det egna huset eller till Stockholm. De behövs också för vitaliteten i det regionala kulturlivet och som stimulerande utmaning och motpol till fria grupper och amatörer. Jag är därför allvarligt oroad inför framtiden — om en sådan fientlighet mot de centrala institutionerna som utskottsmajoriteten nu visar skall fortfara. Det kommer på sikt att utarma vårt kulturliv. Oenigheten om massmarknadsutgivningen och motsättningarna i fråga om riktlinjerna för barnkulturverksamheten rubbar dock inte helhetsintrycket av bred uppslutning. Med det här riksdagsbeslutet läggs en god grund för en översyn och upprustning av hela kulturområdet från barnens synvinkel. Vi får dock inte glömma att också landsting och kommuner här har ett ansvar. Men det är inte bara stat och kommun som genom kulturpolitiska åtgärder kan göra något för barnen och kulturen. Vi kan alla som enskilda vuxna och föräldrar medverka till att barn får kontakt med kulturen och till att de får den stimulans som ligger i många och omväxlande kulturupplevelser.

Herr talman! Den här debatten skall handla om barnen. Jag önskar att vi kunde prata så att också barnen kunde förstå vad vi säger, även om jag hoppas att de har gått till sängs vid den här tiden på dygnet. Men det står ju i trycket vad vi säger. Barnen måste få uppleva att någon bryr sig om dem. Att bry sig om barnen är det viktigaste vi gör. Många barn har det väldigt svårt. De är utestängda från gemenskap. De behandlas som om de saknade värde. Barnen får inte vara med i de vuxnas liv på arbetsplatsen. Därför får de inte veta vad arbete är för något. Barnen får inte vara med i de vuxnas organisationer. Därför upplever barnen ibland de vuxnas föreningsliv som en fiende, något som rövar bort föräldrarna från hemmets gemenskap. Barnen far illa när föräldrarna blir arbetslösa. Barnen far ofta illa när familjen tvingas flytta till annan ort. Barnen far illa när missbruket av alkohol och narkotika bryter sig in i deras miljö. Barnmisshandeln ökar. Det har inte tagits särskilt stor hänsyn till barnens behov när man byggt våra samhällen. Gör det tankeexperimentet att det inte fanns några barn i en svensk stad. Det är inte mycket som skulle se annorlunda ut. Daghemmen och grundskolorna skulle saknas, lekplatserna likaså. Men det skulle du kanske inte lägga märke till. Lek sedan med tanken att det inte fanns några bilar. Det skulle du märka. Gatulivet vore helt annorlunda. Bensinmackarna vore borta och parkeringsplatserna. Det vore mycket tystare och luften vore renare. Vi måste bry oss mera om barnen. De får inte själva besluta om sina villkor. Det är vi vuxna som tagit oss rätten att bestämma. Därmed har vi också ett stort ansvar. Barn är människor i utveckling. Vilken deras utveckling blir beror väldigt mycket på oss vuxna. Barnen lär sig genom sina dagliga upplevelser. Dessa upplevelser formar deras värderingar och känslor. Vill vi lära dem samarbete och solidaritet — då måste vi själva leva så. Redan Shakespeare sade: ”Kärlek lever av att kärlek se”. Hur mycket kärlek visas barnen i dagens samhälle? Frågan är en utmaning inte bara mot oss som enskilda och som föräldrar utan även mot oss som bestämmer i riksdag och kommuner. Älskade vi barnen —- jag menar nu inte bara våra egna utan alla andras — då skulle nog mycket se annorlunda ut i vårt land. Vi framhåller i den socialdemokratiska motionen om barn och kultur att på samma sätt som när det gäller arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor måste man ständigt tänka på vad barnen behöver. Regeringens förslag om barn och kultur tycker vi socialdemokrater är ganska dåligt. Där föreslås att riksdagen skall godkänna riktlinjer. Kulturutskottet har haft svårt att hitta några riktlinjer. Och dem vi har funnit anser vi vara så allmänt hållna att de inte kan godkännas av riksdagen. Det innebär en bakläxa för regeringen från ett enigt kulturutskott. Jag lade märke till att kulturministern valde att tala om kulturutskottets majoritet och riktade frågor till mig personligen. Men kulturutskottet är enigt på denna punkt. Låt sedan vara att ett särskilt yttrande föreligger. Det förtar inte enigheten om tillkännagivandet i detta avseende. Vi tycker att de mål för kulturpolitiken som den socialdemokratiska regeringen föreslog och riksdagen beslutade 1974 skall gälla också för barnen. Där finns den vägledning som Jan-Erik Wikström efterfrågar. Bland dessa mål ingår bl.a. att motverka kommersialismens negativa verkningar. Vad betyder det? Jo, en massa saker såsom många filmer, böcker, serier och bilder sprids bland barn och ungdom bara för att någon vill tjäna pengar. De här ”kulturprodukterna” innehåller våld och fördomar. Barnen får lära sig att lösa tvister med våld, att den starke alltid har rätt, att vita människor är bättre än svarta och röda, att män är duktigare än kvinnor osv. På det sättet sprids värderingar, som går stick i stäv med de värderingar vi i andra sammanhang vill lära ut, t.ex. i skolan. Vi måste göra någonting åt det här. Ingen har kommit på ett riktigt bra sätt att bekämpa kommersialismen. Kulturrådet har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder. Tyvärr har inte så mycket hänt. Vi får snart en rapport med förslag när det gäller grammofonskivor och kassetter. Men det räcker inte. Vi vill därför att en särskild utredning skall tillsättas. Utbildningsministern tar alltför lätt på det här problemet. Han tröstar sig med att om kultur sprids till låga priser, kommer också de bra sakerna ut. Det tycker vi är slappt och nonchalant. Tycker Jan-Erik Wikström att vi skall ge barnen hur mycket skräp som helst? Det förvånar mig att centerpartiet säger nej till vårt förslag om utredning. Jag trodde att centerpartisterna kände så pass stor oro för den skräpkultur som bjuds ut till våra barn och ungdomar att de skulle gå med på en utredning. Lika förvånad är jag över att centern inte vill ge barnoch ungdomsorganisationerna något ökat stöd. Den allvarligaste bristen i regeringens förslag är ju att föreningslivet inte får något ökat stöd. Hur tänker regeringen egentligen? Betyder barnoch ungdomsorganisationer ingenting i fråga om barnkultur? Vi föreslår att barnoch ungdomsorganisationerna skall få 4 milj.kr. för att göra kulturaktiviteter med barn. Vidare återkommer vi med förslaget om att 30 milj.kr. skall ges till allmän fritidsverksamhet i skolan. Det här är viktiga förslag. Några barnoch ungdomsorganisationer träffade riksdagspartierna i februari för att tala om vad de tycker skall göras. De framhöll att i ett alltmer kommersialiserat kulturoch fritidsliv påverkas barn till individualism och egoism. Barnen får med andra ord lära sig att tänka på sig själva i stället för att samarbeta, konkurrera i stället för att samverka. Barn är utsatta för våldsskildringar i tidningar och TV. De är utsatta för konkurrens i skolan, det brister i kontakten med föräldrar, och de känner sig överflödiga. I den vardagsmiljön arbetar många frivilligt inom olika barnoch ungdomsorganisationer. Dessa har genomtänkta förslag och idéer, men de känner en djup bitterhet över att deras arbete inte möts med förståelse och uppmärksamhet från vare sig regeringen eller tidningar, radio och TV. De fem organisationerna krävde bl.a. pengar till allmän fritidsverksamhet i skolan, god barnoch ungdomslitteratur till låga priser, kraftigt ökat stöd åt dem som gör bra serier, åtgärder för att motarbeta det kommersiella kulturutbudet, dvs. skräpet, samt ökat stöd till barnens egen kulturverksam het i föreningslivet. Folkpartiet och moderata samlingspartiet säger nej till allt detta. Centern går med på att barn och ungdom skall få sina femkronorsböcker. Därmed kan äntligen denna angelägna reform nu genomföras. Regeringen lider här ett väl motiverat nederlag. Jag kan förstå att Jan-Erik Wikström är sur och besviken, men det är viktigare att tillgodose barnens behov än Jan-Erik Wikströms. Det blir också mera pengar till att göra bra tecknade serier, tack vare förslag av oss socialdemokrater och centerpartiet. Men de borgerliga partierna säger gemensamt nej till barnoch ungdomsorganisationerna. De fem organisationer som träffade partierna i februari var Förbundet Vi Unga, KFUK/KFUM:s riksförbund, Unga Örnar, IOGT NTO:s juniorförbund och Svenska Missionsförbundets ungdom — det senare känner Jan-Erik Wikström väl. I dessa organisationers verksamhet deltar mellan 200 000 och 300 000 barn och ungdomar. Varför lyssnar de borgerliga inte till dessa röster? De har visserligen inte rösträtt i september, men deras krav är inte mindre viktiga för det. Varför lämnar centerpartiet sin egen och andra barnorganisationer i sticket? Ett viktigt kulturpolitiskt mål är att söka nå nya grupper med kulturarbete. Insatser för barnen är väldigt viktiga i det sammanhanget. Våra förslag om mera pengar till folkparkerna och till bokutlåning på arbetsplatser är också angelägna för att nå nya grupper. Ja, även med dessa förslag skulle man kunna nå många barn och ungdomar med ett rikare kulturliv. Det visar sig att arbetsplatsbibliotek utnyttjas rätt mycket för boklån till barnen. Samtidigt är de viktiga i arbetet på att utveckla kulturverksamhet på arbetsplatser. Vi menar också att den lyckade försöksverksamheten med ”En bok för alla” måste få fortsätta. Litteraturfrämjandet måste få möjlighet att planera för mer än ett år i taget. Det är nödvändigt, om Litteraturfrämjandet skall få chans att bygga upp ett nät av kontaktombud och därmed nå nya läsare, vilket är ett viktigt mål. Sammanfattningsvis vill jag säga att regeringens förslag om kulturinsatser för barn är helt otillräckliga. Den allvarligaste bristen är att barnoch ungdomsorganisationerna ställs helt utanför. Det är viktigt att institutioner som Operan, Dramaten och de stora muséerna i Stockholm bedriver verksamhet för och med barn. Men dessa institutioner har redan rätt mycket pengar. De bör därför utan att nu få mera pengar från riksdagen kunna genomföra en bra barnkulturverksamhet. Det gör de också. Den lilla summa pengar — drygt 8 milj.kr. — som vi nu beslutar att dela ut måste gå till sådana som bättre behöver dem. Dramaten och Operan har tillsammans ett statsanslag på 144 milj.kr. Vi har beslutat om detta i enighet. Att då göra ett stort nummer av att de inte får ytterligare 400 000 kr. för barnkulturverksamhet är verkligen mycket märkligt. Regeringen lämnar däremot barnoch ungdomsorganisationerna helt i sticket. De har inte dessa 144 miljoner. Folkpartiregeringen föreslog totalt bara 7,5 milj.kr. till barnkultur. Vi tycker att det är ett klart otillräckligt belopp. Socialdemokraternas förslag omfattar åtgärder för ca 40 milj.kr. Till vår stora förvåning har folkpartiets representanter i kulturutskottet prutat också på regeringens magra förslag. De minskar insatserna med ca 700 000 kr. Det vore intressant att sedan i debatten få någon motivering till detta. Anser folkpartiets representanter att kulturministern har varit för generös mot barnen? Jag föreslår att riksdagen nu godkänner kulturutskottets förslag utom i de delar där vi socialdemokrater har avgett reservationer. I dessa delar yrkar jag bifall till reservationerna. Avslutningsvis: Den kulturdebatt vi har nu handlar om barnens viktiga behov och hur vi skall kunna möta dem. Jag tycker att Per Schultz Julsång på ett nyttigt omskakande sätt påminner om hur vi ofta misslyckas att ge barnen vad de mest behöver. Vi kan inte ge dig en riktig hund för värden vill inte ha det Men här är en tyghund av äkta plysch som skäller när du vill att han ska det. Vi kan inte ge dig en trädgård med blommor och blad och bär Men här är en bok med bilder i som visar hurdant det är. Vi kan inte ge dig ett eget rum för det är för trångt här hemma Här får du ett dockskåp där det finns plats för det som du vill bestämma. Vi kan inte ge dig mera tid för den är vi tvungna att sälja Men här är en docka att prata med om det som vi inte får välja. Vi kan inte riktigt krama dig vi är för generade för det Här har du en nalle att krama om om natten, ifall du vill det.
Herr talman! Det är alltid förargligt när vi har olika exemplar av motioner, propositioner och utskottsbetänkanden. Georg Andersson citerade några meningar om kommersiell verksamhet. I mitt exemplar av propositionen är texten mera fullständig. Jag kan väl få stå till tjänst med att läsa det stycket på s. 9-10: ”Jag delar uppfattningen att det finns många oroande drag i den utveckling som innebär att allt fler produkter säljs med allt mer raffinerade marknadsföringsmetoder som riktar sig direkt till barn och ungdomar. Familjerna utsätts för en hård ekonomisk press. Undermåliga produkter får stor spridning. Reklam och massmedier ger ofta uttryck för en falsk och ensidig människosyn. Det är idag verkligen befogat att studera hur de kommersiella aktiviteterna utvecklas och skaffa sig beredskap för att minska skadeverkningar och sätta in motåtgärder.” Sedan följer i mitt exemplar den text Georg Andersson citerade. Jag skulle gärna vilja att Georg Andersson hjälpte mig med att tala om var i motionen de sex punkter finns där det antyds att socialdemokraterna sammanfattar sitt program på detta område. Jag vore tacksam om Georg Andersson ville hjälpa mig med att komplettera citatet på samma sätt som jag har hjälpt honom.

Herr talman! Det är klart att utbildningsministern läser rätt innantill. Men vi reagerar när han drar slutsatserna — det är dem jag har citerat — och uttrycker allmänna fromma fraser om att det finns bekymmer men sedan säger att det är fel att överdriva dessa bekymmer. Han säger att det är fel att överdriva de negativa verkningarna, att ensidigt tala om dem och konstaterar sedan att det är bra om en massa produkter kommer ut på marknaden till lågt pris, för då kommer också ett och annat bra ut. Vi tycker det är nonchalant att inte göra någonting åt att en dominerande mängd skräp kommer ut i denna sortens marknadsföring. Det är det vi har krävt att man skall göra någonting åt. Man kunde i vart fall tillsätta en utredning om det nu. Men kulturministern är ju liberal, precis som Gunnar Richardson skrev i Dagens Nyheter i dag. Jag konstaterar att han visar sin liberala prägel här. Det är på det här sättet den kommer till uttryck. Det skall naturligtvis inte Jan-Erik Wikström blygas för på något sätt, för det är ju hans märke. Men denna liberalism har negativa verkningar. Vi som har en annan syn menar att man måste göra någonting åt dessa. I varje fall skulle vi kunnat enas om, tycker vi — och där hade vi hoppats på stöd från centern — att tillsätta en utredning för kartläggning och för att få ett underlag för åtgärder. Vi erkänner också, som jag gjorde i mitt anförande, att vi inte har färdiga förslag när det gäller hur man skall komma till rätta med det här problemet. Det är stort, och hela västerlandet brottas med det. Vi hade hoppats på kulturrådet, som redan har ett utredningsuppdrag och som har gjort en utredning när det gäller den viktiga kommersiella påverkan som fonogramindustrin, dvs. grammofonskivor och kassetter, har. Men det är bara ett delområde, och vi hade hoppats att vi, genom att tillsätta en parlamentarisk utredning, skulle få mera kraftfulla initiativ på det här området och snabbare kunna lägga fram förslag till åtgärder. Barnkulturgruppen säger att det måhända är så att vi är i det årtionde då det skall visa sig att kulturkommersialismen definitivt tog över greppet och inga lyckade försök gjordes att hejda den.
Herr talman! Jag vill gärna bereda Georg Andersson tillfälle att i nästa replik referera de sex punkter som i motionen omnämns och där det sägs hur socialdemokraterna vill att insatserna på barnkulturområdet skall utformas och vilka områden det nu gäller. Det är bara den lilla frågan jag har. Jag vill få uppgift om det alternativ man redovisar. Var finns de sex punkterna? Jag har inte kunnat hitta dem.
Herr talman! Jag sade i min förra replik: Naturligtvis kan kulturministern läsa rätt innantill. Men jag får tydligen tumma litet på det uttalandet. Vår motion är indelad i kapitel. Utöver fyra resonerande kapitel finns ett femte kapitel med rubriken Förslag. Där finns ett antal förslag till åtgärder. Nu råkar det bli 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:S, 5:6, 5:7, 5:8 — och det kanske förvillar. Men 5:7 är ett förslag som redan var framställt under allmänna motionstiden och 5:8 är en summering. Alltså: 5:1-5:6 är våra sex förslag till åtgärder. Där var svaret. Men jag förstår att det skulle vara någon sorts replik på vår kritik emot propositionens riktlinjer. De har varit svårare att hitta. Vi bad att få litet upplysningar från departementet, och då fick vi en så lång lista att det inte gick att riktigt ta den på allvar. När det sedan gäller de fyra punkter som omtalas är de mycket allmänt hållna, och delvis redan med i de mål som antogs 1974, och därför kunde vi inte heller ta dem på allvar som nya riktlinjer. Låt mig utnyttja den korta repliktiden till att säga ett par ord om utgivning av bra och billiga böcker för barn. Utbildningsministern uttryckte bekymmer för vårt förslag, som vi lagt fram tillsammans med centern. Det är historien om kulturministern som inte ville ge barn och ungdom bra och billiga böcker. Kulturutskottet behandlade frågan 1976 och sade att den var angelägen. Vi behandlade den våren 1977 — den 22 mars — och sade att vi behövde snara förslag på området. Då hänvisade utbildningsministern till utredning. Våren 1978 — den 25 april — diskuterades detta i kammaren med anledning av kulturutskottets betänkande. Då hänvisade utbildningsministern till barnkulturgruppen. Så kom barnkulturgruppen med förslag. Så kom remissinstanserna med instämmande i att detta var oerhört viktigt att få genomfört. Och så kom utbildningsministern med ännu en fördröjningsåtgärd, nämligen att tillsätta ytterligare en arbetsgrupp i ärendet. Det är historien om kulturministern som inte ville genomföra det här förslaget. Därför har riksdagens majoritet tagit frågan i egna händer, och nu hoppas jag att utbildningsministern vill vara så snäll och verkställa beslutet snabbt.
Herr talman! Jag undrar om det var någon av kammarens ledamöter som blev så värst mycket klokare när det gäller de sex punkter som enligt Georg Andersson nämns i motionen och i utskottsbetänkandet men som jag inte har kunnat hitta. Så till frågan om massmarknadsutgivning av kvalitetslitteratur för barn. Jag skall självfallet försöka effektuera riksdagens beslut. Men problemet är ju hur mån praktiskt skall gå till väga. Georg Andersson måste väl ändå någon gång ha funderat över hur det kan komma sig att barnoch ungdomsboksförfattare, tecknare, förlagsfolk och andra är så tveksamma. Det är lätt att säga att vi skall satsa 2,5 miljoner på detta — det är ingen svårighet att göra av med det — men frågan är vilka effekter massmarknadsutgivningen får och hur den praktiskt skall utformas. Det är de svårigheterna som har gjort oss tveksamma till att lägga fram förslaget. Det handlar inte om någon allmän ovilja — så dumma är vi faktiskt inte — utan det råder tveksamhet om hur man praktiskt skall gå till väga. Jag tycker att Georg Anderssons vägledning på den här punkten är precis lika övertygande, klar och lätt att återfinna som när det gäller de sex punkterna.

Herr talman! För en tid sedan läste jag en tidningsartikel om en gammal kvinna under rubriken: Jag är 83 år och känner mig inte olycklig. Hon talade om hur hon vid sin ålder hade en vidunderligt stor skattkammare, fylld av minnen och upplevelser från ett händelserikt liv. Hon sade bl.a.: ”Det är urskönt att ibland fly från nuet, dyka ner i djupet av sitt inre och hänge sig åt oförgätliga upplevelser och hågkomster från barnoch ungdomsår. Det är de åren som varit mest berikande och gett stimulans åt livet.” Man skulle verkligen önska att alla människor kunde känna så, att också dagens ungdom skall kunna se tillbaka med glädje på sina barndomsår. Vågar vi tro det? Är det någonting vi vuxna kan göra? Kan det betänkande om insatser för barnkultur som vi behandlar här i dag avsevärt förbättra situationen? Låt oss ta del av en undersökning som gjordes i Norge för ett par år sedan. Man frågade åtskilliga hundra barn bl.a. vad de önskade sig av de vuxna, hurdana vuxna borde vara, hur de önskade att deras egna barn skulle få det en gång. Det överväldigande intrycket blev att de önskade sig mer av de vuxnas tid. Man sade: ”De skall höra på oss, vara tillsammans med oss, leka med oss.” Kort sagt: ha tid, tid, tid. Det här borde ge oss någonting att tänka på. Samhället kan inte råda bot på det. Det kräver något av oss alla. Barn kan inte vänta tills vi själva har tid eller umgås med oss på de villkor som vi ställer upp för att vara tillsammans. Barn kan inte dämma upp känslor och upplevelser tills det passar de vuxna att lyssna. De beslut som vi kommer att fatta här i dag om ökade åtgärder för kulturell verksamhet bland barn kommer naturligtvis inte att medföra någon omedelbar förändring. Men på sikt kan man väl hoppas att fler barn skall få tillfälle att möta kulturen som deltagare i olika aktiviteter. Propositionen om barn och kultur har mött åtskillig kritik och blivit rejält omstuvad under utskottsbehandlingen. Jag skall i första hand behandla moderata reservationer och yttranden. Som en inledning vill jag framhålla att utgångspunkten för alla insatser från samhällets sida måste vara den enskilda människan. Barn är också människor. I barnkulturgruppens rapport undervärderas barnen och betraktas i alltför stor utsträckning bara som mottagare av ett kulturutbud. Hemmen, förskolan och skolan har det största ansvaret för att barn på ett riktigt sätt får möta och uppleva kultur. I den första reservationen från moderata samlingspartiet, reservation nr 1, framhålls att det behövs mer forskning kring barns kulturella situation. Det gäller inte bara yttre omständigheter utan också de sociala och emotionella faktorer som påverkar dem. Vi borde veta mer om varför vissa barn hellre läser serier än böcker. Vi borde få klarhet i om det kanske inte är så farligt att barn omväxlande med goda böcker också läser dåliga böcker. Deras kritiska sinne är måhända mer utvecklat än vi är benägna att tro. På vårt krav svarar utskottet bara att man inte skall försöka styra den fria forskningen. Men här är det ju inte fråga om att styra, bara om att peka på områden som man anser behöver uppmärksammas, och den rätten måste ju riksdagen ha. Reservation nr 2 från moderat håll gäller den kvotering av resurser inom teatrar, museer m.fl. institutioner för att tillgodose barns behov som barnkulturgruppen föreslog. Statsrådet Wikström stöder visserligen inte det förslaget, men anser ändå att myndigheter varje år bör redovisa hur stor del av verksamheten som avses för barn. Efter en treårsperiod bör kulturrådet enligt propositionen sammanfatta utvecklingen och på nytt ta upp frågan om tvingande bestämmelser. Det där tycker vi är alldeles onödigt. Kvoteringen på det här området skulle skapa praktiska svårigheter och inger dessutom principiella betänkligheter. Vad som behövs är en god vilja vid institutioner av olika slag, ett medvetande om barns behov. Tvingande bestämmelser bör alltså klart avvisas. I reservation nr 14 berörs ansvaret för utvecklingsarbete när det gäller kulturell verksamhet bland barn, likaså medelsanvisningen. Propositionens ursprungliga förslag var här 2 milj.kr., men utskottet har stannat för 1 milj.kr. till kulturrådet. Vi föreslår att I milj.kr. av ursprungliga 2 milj.kr. går till skolöverstyrelsen som redan nu har hand om en stor del av det pedagogiska utvecklingsarbetet när det gäller barn. SÖ bör därför också ha hand om kulturellt utvecklingsarbete. Landets länsskolnämnder har goda kunskaper om lokala förhållanden och kan därför via SÖ tilldelas medel. Dessa bör fördelas lika till alla länsskolnämnder. Eftersom behoven skiftar på olika håll i landet kan detta ge upphov till skiftande projekt och goda erfarenheter. Reservation nr 15 är en moderatoch folkpartireservation, som stöder propositionens förslag om medel till Operan och Dramaten för uppsökande verksamhet med 200 000 kr. vardera och med 650 000 kr. till vissa angivna centralmuseer. Utskottets majoritet av socialdemokrater och centerpartister har avvisat detta, och statsrådet Wikström har ju redan anfört vissa principiella synpunkter till förmån för propositionen. Vad beträffar Operan och Dramaten konstateras i propositionen att de inte har nått upp till samma andel barnföreställningar som vissa andra teatrar här i Stockholm. Men det ställs ju så många andra krav på de kungliga teatrarna, t.ex. när det gäller att hålla en stående repertoar av klassiker. Riksdagen har ju också i årets budgetbehandling krävt ökade inkomster av dessa teatrar, och sådant uppnår man inte genom barnföreställningar, eftersom dessa ges till lägre biljettpriser. Barnföreställningar ges på dagtid, och det hindrar de skådespelare som medverkar att delta i repetitioner, vilka ju också sker på dagen. Detta medför dessutom att det blir svårt för vissa skådespelare att få den önskade växlingen mellan att spela för barn och för vuxna. Teatrarna behöver alltså de extra medel som har föreslagits. Våra museer har genom sina samlingar möjlighet att ge barn kontakt med och kunskap om äldre tider, om kulturarvet. Museerna har också på senare tid varit intresserade av att rikta sin verksamhet till barn och ungdom. De medel som enligt propositionen skulle ställas till vissa centralmuseers förfogande är tänkta att bidra till ett utvecklingsarbete, som kan komma alla landets museer till godo, inte minst länsmuseerna. Det är alltså inte avsett att exklusivt vara ett bidrag till de stora statliga museerna, utan bör ses som ett utvecklingsarbete och en service till alla övriga. I ett särskilt yttrande slutligen, fögat till utskottets betänkande, har jag betonat de moderata kraven på att kulturlivet skall präglas av frihet, mångsidighet och kvalitet. Inte minst har detta giltighet när det gäller kulturinsatser som riktar sig till barn. I yttrandet betonas också att skolan måste stimulera till ett sådant kulturintresse att eleverna självmant söker sig till kulturen på ett aktivt och engagerat sätt. Vi tror att här kan pedagogisk intresserade konstnärer göra en insats genom att tala om och visa sitt arbete. Propositionen är allmänt välvillig på den här punkten, men har tyvärr inga konkreta planer för hur detta skall utvecklas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Låt mig först beklaga att en debatt i en så viktig fråga som den om barnkulturen styckas upp på det sätt som nu sker. Men det är kanske symtomatiskt — också barnens värld är uppstyckad i dag. Herr talman! Valfrihet, mångfald, stabilitet och bredd — det är några av alla de ord som av regeringen påstås skall prägla barnkulturen. Frihet för vem — mångfald av vad? Begrunda den bild av Lasse Sandberg som nu visas på bildskärmen: ”Om vi importerar två miljoner Kalle Anka och fem miljoner Stålmannen så kallar vi det för näringsfrihet mot våra barn — låter inte det fint!” Eller begrunda vad Kari Vaijärvi sade på den åttonde nordiska kongressen för barnoch ungdomsförfattare! Hon inledde sitt anförande med följande: ”Två barn står vid kiosken och tittar på böcker. Den ena frågar: Är det där den där boken om jättespindeln, gröna råttor och gredelina vampyrer? Nej, svarar försäljerskan, det här är boken om dödskallejägare, lurviga mänskovargar, trehövdade marsianer. Inte köper vi den då, säger den andra pojken. Man måste ju välja vad man läser.” Sara Lidman förklarade redan för två år sedan att Sverige är ett ockuperat land — ockuperat av kulturimperialismen. Visst, skriver hon, ges det ut poesi i Sverige, visst spelas det litet bra teater. Men, fortsätter hon, se till proportionerna. Sara Lidman skriver vidare: ”Orten Jörn har två kiosker öppna alla dagar kl 8-20. Biblioteket är öppet några få timmar i veckan. Bokhandeln är nedlagd. Folkets hus visar varje vecka en pornografisk eller våldsfrämjande film; aldrig en film med minsta konstnärliga värde. Denna bild är typisk för landet inklusive Stockholms utkanter. Allt vad vi menar med kultur dränks och överröstas av nazistpropaganda typ Benknäckargänget.” Hon fortsätter: ”Efter andra världskriget granskades de texter och filmer som hetsat det tyska folket mot judar och som möjliggjort gaskamrarna. En film som ”Jud Säss” fälldes som rasistisk och medansvarig till folkmord. På initiativ av FN stiftades lagar mot rasism, lagar som även Sverige infört. Men de tillämpas ju aldrig! När har man hos oss granskat en vilda västern utifrån de kriterier som anlades på ”Jud Säss'? Om kulturdepartementet skulle gå igenom en enda kiosks utbud en vecka och rensa bort de häften som hetsar mot afrikaner, asiater och indianer — för att inte tala om de könsdiskriminerande — skulle mycket litet bli kvar. Om Sverige är förhindrat att tillämpa sin egen lag på de här alstren och tvingas upplåta sina lokaler, transportmedel, skogar och sinnen för den här nazistpropagandan, så kan vi bara konstatera att vi inte är ett fritt land. Vi står under ockupation och får finna oss i att ockupationsmaktens propaganda är den allt dominerande.” För att häva denna ockupation av främst barnen föreslår utskottet ett anslag om 8435 000 kr. Visserligen är det någon miljon mer än vad fp-regeringen ursprungligen avsatt, men ändock. Åtta miljoner är en sjättedel av en dags militärutgifter. Åtta miljoner är inte ens hälften av vad kungahuset beskärs med varje år. Åtta miljoner — det är vad en framgångsrik film spelar in inom loppet av några veckor. Inte nog med att det är struntsumma som föreslås, utan därtill tar Jan-Erik Wikström direkt avstånd från alla restriktioner gentemot kommersialismens negativa verkningar. Georg Andersson citerade tidigare ur propositionen, där utbildningsministern i stället för att framhäva de negativa sidorna t.o.m. hyllar den kommersiella kulturindustrin. Jag tycker att Jan-Erik Wikström omedelbart bör utses till hedersmedlem i Föreningen för valfrihet och dessutom till 10-stjärnig general i Ankeborgs gröngölingsklubb. Men det är naturligtvis som Lasse Sandbergs talare framhåller: Om vi ger folk vad vi lärt dem att de tror att de vill ha, så behöver vi inte riskera någon samhällsförändring! P. O. Sundman brukar ju tillsammans med andra företrädare för kulturutskottet alltid försöka betona den åsiktsgemenskap som finns i vad gäller kulturfrågorna. Till en del är detta naturligtvis riktigt, men samtidigt finns en mycket grundläggande skillnad i vårt synsätt. För Jan-Erik Wikström är den kommersiella kulturen ett måste, eftersom han försvarar det system som är dess förutsättning. Därför bör man inte heller förvånas över den totala avsaknaden av en strategi för barnen och kulturen. Det är kännetecknande för Jan-Erik Wikström och andra liberaler att de visserligen, åtminstone ibland, kan se orättvisorna, ojämlikheten och utnyttjandet men inte förmår dra en konstruktiv slutsats som kan förändra förhållandena. Varför? Ja, förklaringen är enkel. Varje åtgärd som på ett verkningsfullt sätt kan medverka till förändringen kolliderar med de borgerliga klassintressena. När vi från vpk tar upp barnkulturgruppens förslag om en avgiftsbeläggning av serier, med det dubbla syftet att det dels skall utgöra en restriktion på utgivningen av den fascistoida, rasistiska, banala floran serietidningar, dels samtidigt ett sätt att finansiera åtgärder för att främja en progressiv barnkultur, blir reaktionen omedelbart att sådana restriktioner hotar yttrandefriheten. Detta visar att det finns en grundläggande skillnad i synen på yttrandefrihet mellan oss kommunister och den borgarklass som regeringen företräder. Den skillnaden består i att medan regeringen ser yttrandefrihet som en funktion av marknadskrafterna så ser vi tankefriheten som grunden för yttrandefriheten. Från ett antal nationella och multinationella bolag väller det nu ut en flod av serietidningar, böcker, filmer, grammofonskivor och ljudkassetter, som förmedlar en förrädisk soppa av banaliteter, könsdiskriminering, rashat, främlingsförakt, förakt för fysisk svaghet och förhärligande av våld och fysisk styrka. Kort sagt en blandning som står i diametral motsättning till de demokratiska och kulturpolitiska värden som vi anser oss vilja främja här i landet. Det är denna flod av alster, som med vinstbegäret som drivkraft utnyttjar människors och i synnerhet barns och ungdomars okunskap, rädsla och osäkerhet, spelar på och förstärker fördomar och ger falska bilder av verkligheten. Därmed är det också denna kulturindustri som utgör det verkliga hotet mot yttrandefriheten. Det är därför, med omtanke om en verklig yttrandefrihet, som denna industri måste få sin rörelsefrihet begränsad. Det är därför som det krävs en parlamentarisk utredning om den kommersiella kulturindustrins negativa verkningar. På den punkten vill jag bara välkomna socialdemokraterna till att sluta upp bakom ett gammalt vpk-förslag. Kulturministern vill inte veta av några restriktioner och vill inte medverka till en parlamentarisk utredning av kommersialismens verkningar på kulturen. Han vill nöja sig med mycket begränsade bidragshöjningar till kulturverksamheten bland barn. Han borde inse att detta inte är nog och att förhållandena genom detta inte ens kommer att förändras på ett märkbart sätt. Det är enklare, särskilt i ett klassamhälle, att utnyttja människors svaghet, rädsla och otillfredsställda behov, såsom den kommersiella kulturindustrin gör, än att utveckla och nå fram med ett kulturutbud som ökar kunskaperna om verkligheten och förbättrar människornas möjligheter att förändra den. Nu har vi, herr talman, inte bara föreslagit en parlamentarisk utredning, som skall se över kommersialismens negativa verkningar. Vi har inte bara föreslagit restriktioner — vi har också fört fram en rad konkreta förslag till hur vi skall förbättra det seriösa kulturutbudet inom såväl filmens, teaterns, dansens, musikens som litteraturens områden. Kännetecknande för dessa förslag är att de är fast förankrade i barnens och främst då i arbetarklassens barns vardagsmiljöer. De senaste årtiondenas utveckling har inneburit en gettoisering av barnen. Effektivitetsoch säkerhetshänsyn har medfört att arbetsplatserna är helt stängda för dem precis som stora delar av det offentliga livet. Barnen isoleras i privatsfären och mister kontakten med vuxenliv och samhälle och blir därmed än lättare offer för kulturindustrins struptag. Utgångspunkten för en diskussion om barnen och kulturen bör alltså vara att som barnkulturgruppen framhöll ”tänka in barnen i all verksamhet och att tänka med barn, inte för barn”. Detta blir desto angelägnare mot bakgrund av den utveckling vi har att se fram emot inom de närmaste åren, nämligen det vi beskrivit som det elektroniska vardagsrummet. Det är ett vardagsrum fyllt med allsköns video, bildkassetter, kameror och TV-spel, rymdleksaksdatorer osv. Perspektiven är skrämmande. Herr talman! I ett par fall har våra krav blivit tillgodosedda av utskottet. Det gäller det sedan flera år tillbaka ställda kravet på massmarknadsutgivning av barnlitteratur, ett beslut som vi ser som mycket positivt. Den beskrivning som Jan-Erik Wikström gjorde av barnoch ungdomsförfattarnas inställning tycker jag var mycket ensidig. Faktum är att barnoch ungdomsförfattarna förvisso inte är eniga i denna fråga; tvärtom har från många framhållits nödvändigheten av en sådan här massmarknadsutgivning. Vidare har våra krav om stöd till konstnärsnämnden för en ökad produktion av barnfilm liksom vårt krav om ett ökad stöd för utgivning av kvalitetsserier till viss del tillgodosetts. Men de övriga förslagen avstyrks. Jag skall här bara ta upp några av de allra viktigaste förslagen. Vi har från vpk:s sida år efter år i riksdagen ställt kravet om en bibliotekslag. Detta krav har fått en allt större aktualitet genom kommunernas försämrade ekonomiska situation. Sverige är i dag det land i Norden, som saknar en sådan lag — en lag som exempelvis av socialdemokratiska kulturdebattörer i Danmark betecknas som en av de viktigaste reformer som genomförts inom kulturlivet där. Inte minst för barnens skull är en sådan lagstiftning nödvändig, självfallet då kopplad till ordentliga statsbidrag. De flesta bibliotek saknar i dag barnbibliotekarie. På de flesta bibliotek är personalen underbemannad, och man saknar resurser för att kunna ägna sig åt exempelvis invandrarbarnen, de barn som i dag är de mest eftersatta vad gäller tillgången till bra litteratur på det egna språket. Nu har utbildningsministern aviserat en biblioteksutredning. Jag hoppas att det blir en huvuduppgift för den utredningen att snabbt lägga fram förslag till en bibliotekslag. På sikt krävs inte bara en bibliotekslag;, på sikt krävs en kulturlag — en lagstiftning som garanterar en minimistandard för alla kommuner inom alla delar av kulturlivet. Som det nu är saknas de mest elementära möjligheter för bildkonstnärer, musikergrupper, dansgrupper att vara verksamma med barnen i deras boendemiljöer och deras vardagsliv. Eller gå till filmen, som vi också har tagit upp. Vad är det som erbjuds barnen idag? Vad fanns att se på biograferna i vår största stad i söndags? Walt Disneys Fantasia, Walt Disneys Gröna ögon från rymden, Walt Disneys Bambi, Storskogens prins, Walt Disneys Bernard och Bianca, Walt Disneys Herbie i Monte Carlo. Uppräkningen skulle kunna göras mycket längre. Barnen tror snart att barnfilm, det är Walt Disney i skilda tappningar. Var finns den kvalitativt sett högtstående svenska barnfilmen som utgår från barnens egen verklighet? Ja, till en del finns den i det utbud som inte distribueras via biograferna. Men här finns tyvärr, också inom det området, fortfarande mycket skräp. Också om man går till exempelvis Föreningsfilms och Bio Kontrasts kataloger, är det tyvärr en många gånger sorglig läsning. Ypk har i skilda sammanhang hårt kritiserat filminstitutet för dess verksamhet. Om jag tolkar utskottet riktigt, ger det oss delvis rätt i kritiken av institutet och menar att också filmen skall omfattas av de kulturpolitiska målsättningar som riksdagen antagit. Vi får anledning återkomma till den frågan i samband med att filmavtalet ses över — och där förutsätter jag att också företrädare för vpk kommer att ingå. Den kritik vi riktat mot filminstitutet, inte minst vad gäller dess insatser för produktion av barnfilm, har dock inte gällt avdelningen för import av barnfilm. Den verksamheten har, som vi ser det, skötts kvalitativt bra. Därför tycker jag att det bästa hade varit att utskottet i stället för en omfördelning av de knappa resurser som ges till filmen hade biträtt vårt krav på ytterligare 3 milj.kr. till konstnärsnämnden. Det belopp om 325 000 kr. som nu föreslås är alltför litet. Också när det gäller serierna har alltför litet pengar anslagits. Serier är näst efter TV-tittande den mest omfattande fritidsverksamheten bland många barn. En snabb genomgång av serieutbudet gör en inte bara beklämd utan rent av ilsk. Något så motbjudande som det som erbjuds barnen i många av de importerade serierna är det svårt att hitta inom någon annan genre. Här behövs verkligen insatser från samhällets sida för att skapa en inhemsk serietecknartradition — en som vi en gång hade men som nu trängts tillbaka till förmån för våldsoch skräckpropagandan från USA. Över huvud taget har man i alltför liten utsträckning ägnat bilden en seriös behandling. Vi kommer, som kulturrådets ordförande Anders Clason mycket riktigt framhöll i en debatt vid SKR:s förbundsstämma i lördags, att under 1980-talet drabbas av bilder i en ännu inte skådad omfattning. Redan i dag är utbudet av reklambilder och annat bedövande, och barnkulturgruppen ägnade helt riktigt en mycket stor del av sin rapport just åt bilden. Man framhöll att bildspråket är lika viktigt som talspråket, att barn är stora bildkonsumenter, att bilder distribueras över en mängd olika medier, att det kommersiella utbudet av bilder är starkt inriktat på barn, medan den konstnärliga produktionen ofta saknar en sådan inriktning, samt att forskning saknas. Gruppen föreslog en bildutredning, som skulle skapa motkrafter och som skulle innebära att samhällets stöd till den konstnärliga produktionen kraftigt förbättrades. Vi tycker det var ett bra förslag och har svårt att förstå utskottets avslagsyrkande i den delen. Slutligen, herr talman, några ord om ansvaret för barnkulturfrågorna. Ett sådant ansvar bör självfallet läggas där det största kulturutbudet finns. Det bör alltså läggas så nära barnens behov som möjligt. Det innebär att kommunerna måste få ett stöd för att verkligen vidta åtgärder. Därutöver har vi sagt att det bör föreskrivas att i alla instanser där just barnens behov berörs skall personal som är väl insatt i dessa frågor finnas. Låt mig sluta som jag började med en av Lasse Sandbergs bilder från den nordiska konferensen: ”Man har bytt ut mitt språk mot Läderlappen. Det är det som kallas anpassning.” För att inte detta skall inträffa måste hela arbetarrörelsen följa Sven Wernströms uppmaning på konferensen: ”Nu går vi ut i gerillakrig mot de kommersiella krafterna. Det betyder ett gerillakrig mot det samhällssystem som är kommersialismens upphov, det kapitalistiska.” Därmed vill jag yrka bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de landsting som nu har ett flertal danska läkare anställda inte skall komma i en ohållbar situation. Den som arbetar i Sverige utan att vara bosatt här taxerades tidigare i det för hela landet gemensamma taxeringsdistriktet i Stockholm. Han hade inte rätt till allmänna avdrag och grundavdrag. Å andra sidan påfördes han kommunalskatt efter 10 96 mot normalt 25-28 96. Efter riksdagsbeslut i december 1978 taxeras sådana personer fr.o.m. 1979 års inkomst på i princip samma sätt som inkomsttagare som är bosatta i Sverige. De har alltså rätt till allmänna avdrag och grundavdrag och påförs kommunalskatt efter den procentsats som gäller för vanliga inkomsttagare. Lagändringen motiverades av att de äldre bestämmelserna var svåra att följa i praktiken för både inkomsttagare och myndigheter. De gav därför ett ojämnt och i många fall orättvist resultat. De nya reglerna innebär att alla skattskyldiga — det må vara svenska eller utländska medborgare — som vistas tillfälligt i Sverige kommer att behandlas lika. Den nya lagstiftningen har således åstadkommit ökad likformighet och rättvisa vid beskattningen. Danska läkare och medicine studerande har här i landet — särskilt under 3 sommarmånaderna — uppehållit vikariat på läkartjänster, i de flesta fall korttidsvikariat på tjänster inom den öppna vården. Föreningen för de danska läkarstuderandena anser att de ändrade skattebestämmelserna innebär en försämring för dessa vikarier, och föreningen har därför blockerat vikariaten fr.o.m. den I maj i år. Det är beklagligt att så skett, då dessa vikarier varit och är ett välkommet tillskott till vår sjukvård, särskilt under semestertider då våra egna läkarresurser är ansträngda. Från socialstyrelsen och Landstingsförbundet har jag inhämtat att man kontinuerligt följer läkarsituationen med uppmärksamhet. Man arbetar där gemensamt med en mera långsiktig planering och fördelning av läkarresurserna så att huvudmännen successivt skall bli mindre beroende av tillgången på tillfälliga vikarier. Den ökade svenska läkarutbildningen kommer att skapa förutsättningar härför. Det är emellertid i första hand de som har den dagliga personalplaneringen om hand som nu måste vidta de omdispositioner som situationen kan komma att kräva. Jag är övertygad om att sjukvårdshuvudmännen genom att se över sina samlade resurser inom såväl sluten som öppen vård vidta alla de åtgärder — omfördelning av läkarresurser, spridning av semestrar, anställning av icke färdigutbildade läkare m.m. — som är möjliga för att även under den kommande sommaren erbjuda allmänheten en så god sjukvård som möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett mycket långt och ordrikt men ack så sakligt innehållslöst svar. Frågan är föranledd av den oro som de ansvariga sjukvårdshuvudmännen känner inför den stundande semesterperioden. De sydliga länen i vårt land har under senare år i många fall fått förlita sig på de många danska läkare som upprätthållit ett stort antal tjänster. Det beslut som riksdagen har fattat när det gäller beskattningen av de danska läkarna med ikraftträdande den 1 maj i år gör att dessa läkare nu stannar hemma i Danmark, vilket får rent katastrofala följder för exempelvis Kristianstads län, som är det län jag bäst känner till. Vad sjukvårdshuvudmännen nu vill veta är om regeringen inte alls kunde förutse de konsekvenser som beslutet innebär. Det skulle ta för lång tid att här redovisa alla tjänster och orter som berörs av beslutet. Låt mig därför bara nämna några exempel från Kristianstads län, där situationen för exempelvis Hässleholms sjukvårdsområde är följande: I Perstorp har man totalt två läkartjänster som upprätthålls av två danska läkare. Dessa två läkare försvinner — där är det med andra ord stängt. I | Tyringe försvinner en läkartjänst av totalt två. I Lönsboda upprätthålls endast en av de totalt tre tjänster som det skulle vara på den orten, och den tjänsten försvinner nu. I Hässleholm försvinner två tjänster av sju. I Vinslöv finns en tjänst, likaså i Sösdala, men där behövs semestervikarier, och sjukvårdshuvudmännen kan i dag inte lova att man kan få någon sådan. I Simrishamns sjukvårdsområde är situationen den här: I Tomelilla är en tjänst besatt av totalt tre. I Simrishamn är två besatta av totalt fyra, och där kommer endast en läkare att vara i tjänst under sommaren. Brösarp, Gärsnäs och Borrby är enläkarstationer, och där finns i dag inga semestervikarier att tillgå. Till detta kommer jourläkartjänsterna, som till tre fjärdedelar varit besatta av danska läkare. Den här listan skulle kunna göras lång, men tiden medger inte att jag relaterar fler exempel, utan vi får nöja oss med detta. Jag tror att det kommer att visa sig att sjukvården i Kristianstads län denna sommar inte bara är ett problem — den kan bli en katastrof. Det svar som statsrådet har lämnat är mer än lovligt blåögt. Det vittnar om en fullständig okunnighet om problemen och om nonchalans mot sjukvårdshuvudmännen. 285 000 invånare i Kristianstads län väntar med spänning på statsrådets svar.

Herr talman! Wiggo Komstedt är väldigt upprörd — det förstår jag av hans sätt att replikera mig — och jag vill nu svara med att komma med en mycket lugn replik. Som framgått av mitt svar har riksdagen så sent som i slutet av förra året tagit beslutet om ändringar i kommunalskattelagen. Ändringsförslaget i den nu aktuella skattefrågan föranledde inga invändningar i riksdagen. Det var ett enigt skatteutskott som lade fram betänkandet. Jag har heller inte sett någon motion i ärendet. Tyvärr har situationen nu utvecklats så att blockaden från de danska läkarstuderandenas förening har utvidgats till att omfatta även de yngre danska läkarna. Detta är givetvis mycket beklagligt, men vi kunde naturligtvis inte förutse att dessa ändrade skatteregler skulle leda till en sådan här blockad. Vi har inte heller fått några som helst propåer från huvudmannahåll. Det hela är, som sagt, mycket beklagligt, och jag kan förstå att sjukvårdshuvudmännen med den korta tid som de nu har till sitt förfogande måste få svårigheter att hinna vidta de åtgärder som behövs för att få en fungerande sjukvård under sommaren. Jag är övertygad om att de gör allt de kan för att så mycket som möjligt undvika att väntetiderna för läkarbesök blir längre och att resvägarna till tjänstgörande läkare blir alltför långa. Jag vill emellertid också påminna om att socialstyrelsen har givit ett ganska vidsträckt bemyndigande till huvudmännen när det gäller att på vikariat anställa ännu icke legitimerade läkare.

Herr talman! Låt mig ytterligare belysa vad statsrådet egentligen har sagt eller inte sagt. I svarets näst sista stycke står det på de sista raderna: ”Den ökade svenska läkarutbildningen kommer att skapa förutsättningar härför.” Det är alltså för att klara nytillströmningen. ”Det är emellertid i första hand de som har den dagliga personalplaneringen om hand som nu måste vidta de omdispositioner som situationen kommer att kräva.” Det är just det som är problemet: de människor som i dag handlägger detta och som skall göra dessa omdispositioner har inte några att omdisponera. Det finns alltså inga, och då är det att göra det väldigt lätt för sig att säga att man skall göra omdispositioner. Den ökade svenska läkartillströmningen hälsar vi med tillfredsställelse, och jag hoppas självfallet att vi kan täcka hela vårt behov med endast svenska läkare. Men jag frågar statsrådet: När går detta att genomföra? Dagens problem måste lösas snarast, och då inte bara med tanke på den stundande semesterperioden då problemen blir särskilt besvärliga, utan för tiden närmast efter semestern. Såvitt jag har kunnat inhämta enligt den information jag fått kommer vi inte att kunna lösa problemen under de närmaste åren. Det är riktigt att riksdagen har fattat det här beslutet om nya skatteregler, men den som sitter i ett läkarväntrum i sommar och inte kan få någon hjälp, han struntar i riksdagens beslut vare sig de är riktiga eller felaktiga. Han är inte intresserad av den saken utan av att få hjälp för sina krämpor. Vi är satta att sköta även den saken och inte att bara fatta beslut vad gäller skattesystem. Statsrådet sade att hon beklagar och att man inte kunde förutse utvecklingen. Men är det inte en regerings uppgift att förutse vad som kan hända, när den fattar ett beslut som får så vittgående konsekvenser för så många människor?
Herr talman! Det är riksdagen som har fattat detta beslut. Regeringen kunde faktiskt inte förutse denna blockad. Jag tycker att frågeställaren begär litet för mycket. Lagen är så pass ny, men självfallet kommer vi att göra en utvärdering. Sedan är det ändå Landstingsförbundet som skall ta initiativ, och jag har icke fått någon propå från huvudmännen.
Herr talman! I så fall är sjukvårdsministern den ende som är i salig okunnighet om sjukvårdshuvudmännens problem. Problemen har påpekats vid ett otal tillfällen, och många politiker från den här landsändan har ' uppvaktats. Det är tydligen bara så, att informationen inte har nått in i kanslihuset, vilket jag beklagar. Sedan vill jag ta fasta på det svar som statsrådet har givit, dvs. att man inte kunde förutse någonting. Jag menar att det hör till en regerings uppgifter att förutse situationer när den fattar beslut. Om regeringen nu inte kunde förutse detta vill jag fråga: Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att komma till rätta med det som man inte kunde förutse och som i dag är ett problem?
Herr talman! Jag är faktiskt i mycket intim kontakt med svenska folket: genom brev, telefon och mig tillsända tidningsurklipp. Så problemen ute hos huvudmännen är verkligen inte okända för mig. Dessutom har jag och mitt departement varit i förbindelse med Landstingsförbundet, så vi har bevakat frågan. Men jag anser att absoluta och aktuella initiativ bör tas av Landstingsförbund och huvudmän. Jag skall vara mycket observant när det gäller frågan om semestervikarier, men i dag kan jag absolut inte göra någonting i egenskap av sjukvårdsminister.
Herr talman! Nu skall vi klara ut det här, statsrådet. Vad är det nu som gäller? Skedde det många kontakter med de människor som känner oro? Eller är det det första svaret som gäller i vilket statsrådet sade att hon inte hade märkt någonting av detta? Vilket är det som gäller? Är det det sista? I så fall hoppas jag att statsrådet tar ett initiativ, ty när semesterperioden väl har börjat och det sitter en mängd människor i väntrummen utan att kunna få någon hjälp är det mycket svårt att kunna göra någonting. F. ö. har vi riksdagsmän, som kan ställa frågor om aktuella problem och eventuellt få ett svar och förhoppningsvis ett mera positivt svar än detta, vid den tidpunkten lämnat riksdagen eftersom riksmötet slutar om tre veckor.

Herr talman! Mot bakgrund av de uttalanden som regering och riksdag tidigare gjort rörande den vikt som bör tillmätas den lokala skolstyrelsens förord vid tillsättning av skolledartjänst har Egon Jacobsson frågat mig om jag inte anser att riksdagsuttalanden behöver följas. Till grund för tillsättning av statlig tjänst ligger regeringsformens bestämmelser om att avseende skall fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Också arbetsmarknadspolitiska hänsyn kan enligt förarbetena till regeringsformen vägas in som saklig grund. Strävan att exempelvis åstadkomma en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom olika tjänstekategorier kan därför enligt gällande uppfattning vara saklig grund i regeringsformens mening. Som befordringsgrund för tjänst som skolledare gäller enligt skolförordningen särskilt insikter, erfarenhet och övriga egenskaper som fordras för att utöva tjänsten. Vid tillsättning av skolledartjänst skall regeringen vidare enligt riksdagens uttalande tillmäta skolstyrelsens förord stor vikt. De regler som jag redogjort för innebär att regeringen normalt följer skolstyrelsens förord om det kan bedömas vara sakligt grundat. Det kan emellertid inträffa fall där enligt regeringens mening markant överlägsenhet i fråga om förtjänst och skicklighet bör få väga tyngre än det lokala förordet. I ett aktuellt fall har regeringen frångått skolstyrelsens förord vid tillsättning av en skoldirektörstjänst. Regeringen har i detta fall tillsatt en kvinnlig sökande, som skolstyrelsen förbigått vid sitt förord trots att hon i fråga om såväl utbildning som läraroch skolledartjänstgöring var den av skolstyrelsen förordade överlägsen. Skolledartjänsterna är ett klart mansdominerat område av skolan. Det framgår t.ex. av att endast 5 av 90 skolchefstjänster under perioden oktober 1976-mars 1979 tillsattes med kvinnor. Det är därför nödvändigt att medvetet sträva efter att öka inslaget av kvinnor på ledande befattningar inom skolan. Samma uppfattning gav också riksdagen uttryck för i samband med behandlingen av propositionen om skolans inre arbete m.m. Som en följd härav tillsatte också min företrädare en kommitté med uppgift att öka andelen kvinnor på skolledande befattning. För att det skall vara möjligt att öka antalet kvinnliga skolledare är det ett minimikrav att man i de fall då en kvinna är mest meriterad till tjänsten noga beaktar jämställdhetsprincipen. Vid tillsättning av skolledare måste denna synpunkt vägas in tillsammans med det av skolstyrelsen avgivna förordet. Ett sådant bedömningssätt står enligt min mening i överensstämmelse med såväl regeringsformens stadganden som riksdagens uttalanden.

Herr talman! I anständighetens namn tackar jag statsrådet för svaret. Jag är lika missnöjd med svaret som jag är över denna miniregerings politik. Det är f. ö. inget svar på min fråga, som kort och enkelt löd: Anser skolministern att riksdagsuttalanden behöver följas? I stället för att svara på frågan försöker Birgit Rodhe gömma sig bakom jämställdhetens täckmantel. Det är inte lite fräckt, därför att denna regering ägnat denna viktiga fråga ringa uppmärksamhet. Och det gäller inte minst jämställdheten inom skolans område. Birgit Rodhe nämner förvisso de socialdemokratiska initiativ som tagits och den särskilda kommitté som ett av de socialdemokratiska initiativen ledde till. De förslag som denna kommitté lämnade till regeringen innebar bl.a. anordnande av särskilda fortbildningsoch förberedelsekurser för att underlätta och stimulera en ökning av andelen kvinnor på skolledande befattningar. Vad har Birgit Rodhe gjort med dessa förslag? Inte ett dugg. Men nu passar det att använda jämställdhetsfrågan. Det finns egentligen bara en sak jag kan hålla med om i Birgit Rodhes svar på min fråga, nämligen att anledningen till denna bl.a. är tillsättandet av skoldirektörstjänsten i Lomma kommun i Skåne. Det som är allvarligast med denna regerings handlande i detta avseende är att man dels åsidosätter riksdagens tidigare gjorda uttalande, dels sätter den kommunala demokratin ur spel. När det gäller denna upprörande nonchalans mot riksdagen förutsätter jag att Birgit Rodhes och regeringens handlande blir föremål för konstitutionsutskottets granskning. Det är att beklaga att Birgit Rodhe när denna granskning sker sannolikt inte längre är statsråd, så att hon kan motta den prickning av statsrådet som måste bli följden. Birgit Rodhes totala nonchalans för underordnade instansers enhälliga beslut, som enligt riksdagen skall tillmätas stor vikt, är djupt oroande. Den visar ett förakt för parlamentarismens idéer. Till saken hör också att jag får läsa Birgit Rodhes sakståndspunkter i en tidning innan de skall bli föremål för diskussion här i kammaren. Det är sådant som vi har fått vänja oss vid från denna regering. Det är ytterligare ett exempel på folkpartiregeringens nonchalans. Det är inget annat än ett försök att blanda ihop korten. I brevet från Lomma till regeringen har man redogjort för hur man ser på handläggningen av detta ärende och hur anmärkningsvärd man har funnit den vara. En enhällig skolstyrelse, en enhällig länsskolnämnd och en enig skolöverstyrelse har alla uttalat sig för en och samma sökande. När Birgit Rodhe får hand om ärendet fattar hon ett beslut som går helt emot dessa instanser. Detta är helt unikt. Hur tror Birgit Rodhe att de förtroendevalda, tjänstemännen samt de fackliga organisationer som varit berörda upplever detta? I en tid när den kommunala kompetensen och den kommunala demokratin behöver vidgas går Birgit Rodhe åt motsatt håll.

Herr talman! Jag kan naturligtvis ge ett mycket kort och enkelt svar på den fråga som Egon Jacobsson ställer. Jag upprepar att den ursprungliga frågan var om riksdagens uttalanden skall följas. De skall naturligtvis följas, men då får man också läsa innantill vad som står i dem och vad de innebär. Med anledning av Egon Jacobssons påstående att regeringen i det aktuella tillsättningsärendet skulle ha gått emot riksdagens uttalande från 1957 vill jag erinra om att riksdagen vid detta tillfälle slog fast, att stor vikt skall fästas vid skolstyrelsens förord. Riksdagen sade alltså inte att det endast är skolstyrelsens bedömning som skall vara utslagsgivande. Den är en av flera faktorer som skall vara utslagsgivande för det slutliga ställningstagandet. När regeringen har tagit ställning, har den fäst stor vikt vid det lokala förordet men också sett till att de sökandes meriter har vägts in och bedömts. Den har vidare fäst vikt vid de uttalanden som riksdagen gjort om behovet av att öka antalet kvinnliga skolledare. Det är genom att väga samman dessa faktorer som regeringen har kommit fram till sitt ställningstagande i det aktuella fallet.

Herr talman! Birgit Rodhe säger att riksdagens uttalanden skall följas, men då har ju Birgit Rodhe handlat fel. I statsutskottets utlåtande från 1957 framhålls följande: ”Särskilt vill utskottet framhålla vikten av att det i praktiken verkligen blir så som departementschefen avsett, nämligen att skolstyrelsens förord tillmätes stor vikt vid tillsättningen av skolledarbefattningarna. Utskottet anser det önskvärt, att denna uppfattning kommer till klart uttryck i blivande författningsbestämmelser i ämnet.” Sedan är det faktiskt så, Birgit Rodhe, att här gäller det inte bara en enig skolstyrelse, utan det gäller en enig länsskolnämnd och en enig skolöverstyrelse. Personalorganisationerna har varit lika eniga och ställt upp i det aktuella beslutet. Det här är ingenting annat än ett försök att dribbla bort vad sakfrågan egentligen gäller, nämligen att en regering skall följa och ha respekt för de uttalanden som en riksdag har gjort. Det är också allvarligt — det nämnde jag i mitt förra inlägg — när man försöker vidga den kommunala demokratin, att Birgit Rodhe går den motsatta vägen. Jag vill kort citera vad Birgit Rodhe sade i denna kammare den 3 maj i år: ”Jag kan försäkra ——- att vi i folkpartiet tar frågan om närdemokrati i högsta grad på allvar och att vi också kommer att på alla punkter fullfölja vår politik i det avseendet. Men jag måste ändå se det så att närdemokrati framför allt innebär, att besluten skall fattas nära människorna, dvs. att det lokala ställningstagandet i skolstyrelsen måste vara avgörande.” Tala om ord och handling. Detta säger ifrågavarande statsråd några dagar innan hon avgör ett ärende tvärtemot vad hon uttalat i riksdagen.

Herr talman! När det gäller bedömningen av själva sakfrågan vill jag först och främst hänvisa till vad jag redan tidigare har sagt. Också när det gäller citaten ur både propositionen och av statsutskottets uttalande är det hela tiden fråga om att detta skall tillmätas stor vikt, det har jag inte förnekat. Men vad jag har understrukit är att också andra omständigheter skall tillmätas vikt. Sakfrågan gäller här också att en kvinnlig sökande inte skall förbigås när hon har bättre meriter än den som skolstyrelsen förordar. Egon Jacobsson hänvisar till de fackliga organisationernas uttalanden. Några sådana uttalanden har inte redovisats. Skolstyrelsen har heller inte i beslutsprotokoll motiverat sitt ställningstagande i övrigt. Den har uppgivit att de fackliga organisationerna beretts tillfälle att följa ärendet, men mer har man inte sagt.

Herr talman! Birgit Rodhe talar om andra omständigheter. Det skulle kanske vara välgörande för denna kammare att de omständigheterna redovisades, därför att det går inte — som jag har framhållit här tidigare — att gömma sig bakom den i och för sig mycket viktiga jämställdhetsfrågan. Här handlar det om att ha respekt för riksdagens tidigare gjorda uttalande och att låta de lokala och regionala instansernas förord väga tungt vid avgörandet av ärenden av denna typ. I brevet från skolstyrelsen från Lomma kommun, som Birgit Rodhe har fått, framhålls den ingående prövning som skolstyrelsen och dess presidium har gjort. Där framhålls samrådet med de fackliga organisationerna. Där framhålls att de besvär, som de medsökande anfört över skolstyrelsens förord, för skolstyrelsen är väl kända och sakligt prövade. Likväl hävdar här Birgit Rodhe andra omständigheter, som hon inte klart har kunnat redovisa.

Herr talman! De andra omständigheter som jag hänvisar till — och som torde ha framgått av mina tidigare yttranden — är alltså meriterna och jämställdhetsaspekten. Jag skulle gärna vilja veta —jag finner att tiden är inne att ställa den frågan nu — vad det är som Egon Jacobsson menar att skolstyrelsen grundar sitt ställningstagande på, men som jag inte skulle ha tagit hänsyn till.

Herr talman! Jag försökte i mitt tidigare inlägg redogöra för den mycket seriösa prövning som har gjorts i den skolstyrelse som här diskuteras. Samma seriösa prövning har skett i länsskolnämnden och i skolöverstyrelsen. Alla instanser har lika enhälligt uttalat sig efter denna seriösa och ingående prövning. Jag måste hävda en gång till: Dribbla inte bort sakfrågan genom att försöka gömma er bakom jämställdhetens täckmantel! Det är falskt, eftersom det här handlar om respekt för riksdagen och om respekt för den kommunala demokratin.
Herr talman! Jag har, som jag har betygat förut, självfallet respekt för riksdagens uttalanden. Det är emellertid nödvändigt att väga samman olika uttalanden som riksdagen har gjort. Det är det som regeringen har gjort i det här fallet. Jag har givetvis också respekt för den kommunala demokratin — och Egon Jacobsson borde känna mig tillräckligt väl för att veta att jag har det. Menar Egon Jacobsson alltså att man skall förbigå en kvinna i det fall då hon är den mest meriterade och göra det — såsom man här från skolstyrelsens sida har gjort — utan annan hänvisning än att man anser att en annan sökande är mera lämplig? Någon jämförande motivering har inte gjorts i skolstyrelsens förord.
Herr talman! Det som är så fantastiskt är just att jag känner Birgit Rodhe från skolvärlden sedan många år. Jag vet inte vad som händer när man en dag blir statsråd i en folkpartistisk regering, men att det är något märkligt som inträffar har jag i alla fall fått fullt klart för mig; annars skulle jag aldrig ha ställt denna fråga. Låt mig slutligen, herr talman, säga att jag tycker att Birgit Rodhe borde fundera närmare över sitt handlande och försöka dra konsekvenserna av detsamma.